Herr talman! Claes Roxbergh drog slutsatsen att det socialdemokratiska partiet och regeringen inte skulle vara intresserade av att göra något åt hushållningen. Ingen slutsats kan vara felaktigare. Jag har all förståelse för om Claes Roxbergh inte har hunnit läsa vårt förslag ännu, men hushållningsåtgärderna intar en mycket viktig del i vårt förslag. Dessutom vill vi satsa på forskning och utveckling, inte bara inom detta område utan även inom andra områden som leder till en miljövänlig energiproduktion, för att också den vägen möta behovet. Vi gör bedömningen att vi redan i det kortare perspektivet skall kunna få ut en viss effekt av vindkraft. Vi är mycket positiva till bioenergin. Det är inte så som Hadar Cars befarar, att man ute i landet inte skulle vara intresserad av dessa satsningar och inte planera sådana. Bara under den senaste tiden har vi hört att två stora kommuner, Sundsvall och Gävle, har sådana planer. Andra kommuner är i gång. Vi är intresserade av att skapa villkor och förhållanden som gör att kommunerna fortsätter att satsa på biobaserad kraftvärme. Därtill gör vi bedömningen att om vi skall avveckla kärnkraften över huvud taget — då talar jag inte bara om de första åren utan även om åren på andra sidan 2000 — är det nödvändigt att använda naturgas i viss utsträckning, som trots allt är ett acceptabelt energislag. Därför ligger detta i vårt förslag. Sedan ställdes frågan av bl.a. Bengt Westerberg om vad syftet med över läggningarna är.

Då tror jag att den nuvarande osäkerheten, olika besked från olika grupperingar, är olycklig. Jag ser det som en klar fördel om vi skulle kunna komma fram till en så bred enighet om den långsiktiga energipolitiken att alla upplevde att nu känner vi villkoren, nu vet vi spelreglerna. Vad vill vi när det gäller koldioxidmålet? Till att börja med kan jag säga att vi tycker att det är viktigt att riksdagen gör sin bedömning av den samlade klimatstrategin, att man inte bara rycker ut en del av det som har en påverkan på klimatet. Jag skulle se det som en stor fördel om Bert Bolin, när vi nu har en av världens främsta experter, kom till sådana överläggningar och redovisade sina synpunkter. Jag tror att alla partier skulle ha stor glädje och nytta av det. Sedan vill jag säga några ord om bilismen. Återigen, Gunnar Hökmark, upplever jag en väldig dubbelmoral. Att tala så oerhört engagerat mot effekterna av koldioxidutsläppen i energiproduktionen men att aldrig ha ett ord att säga om bilismens effekter på samma område! När vi lägger fram ett förslag, i det här fallet folkpartiet och socialdemokraterna, om en höjning av bensinskatten, som faktiskt är ett marknadsekonomiskt medel att göra något åt koldioxidutsläppen, då går moderaterna emot. Det slår sönder trovärdigheten, tyvärr inte bara till moderaterna utan till politikerna över huvud taget, när man inte kan ge en mer konsistent, genomtänkt och — skulle jag vilja säga — hederlig redovisning av det politiska budskapet. Om lösningen på växthuseffekterna ligger i att vi satsar på kärnkraft, skall vi inte stanna vid den utbyggnad som kan konstateras i världen i dag. I så fall blir det en enorm satsning på kärnkraft i Förenta Staterna, Sovjetunionien, tredje världen och även i Europa. Är det den linjen som moderata samlingspartiet står för? Om vi diskuterar en sådan sak som hoten mot jorden på grund av de energi-, uppvärmningsoch trafiksystem som finns, måste vi göra bedömningen från sådana utgångspunkter. Jag har inte uppfattat att Gunnar Hökmark vill dra den slutsatsen, och då blir inte heller angreppen mot den svenska avvecklingen av kärnkraften särskilt trovärdiga. Till slut några ord om Danmark. Om man i Danmark har en förbrukning om 12,5 ton per invånare — Sverige har en förbrukning om 7 ton per invånare — är det klart att Danmark i fortsättningen rimligen har större sparmöjligheter än vad Sverige har. Det är således inte så märkvärdigt. Det visar bara att Sverige delvis på grund av gynnsamma villkor — men i andra avseenden har vi ogynnsamma villkor, Ivar Franzén, med tanke på klimat och avstånd — har kommit betydligt längre när det gäller att nedbringa koldioxidutsläppen per invånare. Därför tycker jag inte att man skall utmåla oss som en internationell miljöbov. Det var det som var mitt budskap.

Herr talman! Jag skall börja med att säga något om bilismen. Jag blev något förvånad över Ivar Franzéns kommentar här. Han gav ju sken av att cen terpartiets koldioxidskatt och punktskatt var riktade bara mot direktörer — medan momsen skulle slå mot knegare. Jag skulle önska att Ivar Franzén ville använda sin återstående replik till att utveckla resonemanget om centerpartiets skatt som bara skall drabba direktörer. Jag är helt övertygad om att det är svårt att utforma en sådan skatt. Det vore alltså intressant att få besked om de tekniska detaljerna. Sedan kan man konstatera, även om det är en klen tröst en dag som denna, att hade linje 3 vunnit i folkomröstningen 1980 -— för övrigt finns det åtskilliga företrädare här för denna linje — skulle koldioxidutsläppen i dag i Sverige ha varit katastrofalt mycket större än de är. Vi hörde tidigare här att de faktiskt har minskat, och det är glädjande. Men det beror just på att vi har ersatt fossilkraft med kärnkraft. Det är alltså det som är den grundläggande förutsättningen för den förbättrade miljön och de minskade utsläppen i Sverige. Ingvar Carlsson konstaterar att riksdagen har fattat motstridiga beslut. Det har stått klart ganska länge — utom för vissa ledande regeringsföreträdare, bl.a. det statsråd som just nu sitter bredvid Ingvar Carlsson här i kammaren. Men det är bra att även Birgitta Dahl har kommit till insikt och att regeringen omfattar denna insikt. Det finns två möjligheter. Det ena alternativet är att man ger upp koldioxidmålet, vilket verkar vara regeringens förstahandsalternativ. Men det är oklart huruvida man får stöd av vpk i det avseendet. Annika Åhnberg sade i sitt första inlägg att man kunde acceptera naturgas under en övergångstid. I sitt andra inlägg sade hon att om man gjorde det, skulle trafiken minskas så mycket att koldioxidutsläppen inte ökade. Men det skulle faktiskt kräva en halvering av trafiken i Sverige. Jag tror inte att ens Birgitta Dahl, som i vissa stunder talar illa om trafiken, skulle vara beredd att vidta så drastiska åtgärder att trafiken halverades för att vi skulle hålla koldioxidutsläppen konstanta. Det andra alternativet är att uppskjuta den förtida avvecklingen. Det är faktiskt den förtida avvecklingen — som inte är motiverad av säkerhetsskäl och som är vansinnig från samhällsekonomiska utgångspunkter — som gör att vi är i en besvärlig situation. Vi i Sverige har tagit på oss stora och svåra energipolitiska uppgifter. Men vi gör det ännu svårare för oss själva genom den förtida avvecklingen, som ju inte alls förutsattes i linje 2 år 1980. Jag anser att jag ännu inte har fått något svar på den fråga som jag har ställt två gånger till statsministern och som jag nu ställer för tredje gången: Är socialdemokraterna och regeringen beredda att ompröva beslutet om en förtida avveckling och därmed skapa förutsättningar för en dialog också med bl.a. folkpartiet, eller tänker regeringen bara göra upp med de partier som värderar kärnkraftsavvecklingen så högt att de är beredda att ge upp andra mål?

Herr talman! Först vill jag när det gäller bilismen säga att vi kan minska koldioxidutsläppen inom andra samhällssektorer än inom energiproduktionen även om vi avstår från att bygga kraftverk för fossila bränslen, som ju innebär ökade koldioxidutsläpp. Det finns förvisso många olika åtgärder i det här sammanhanget som vi har resonerat om och som moderaterna har pekat på. Men det verkar litet patetiskt när företrädare för regeringspartiet hela tiden hänvisar till bilismen, som faktiskt har ökat under den tid då vi i Sverige har lyckats minska koldioxidutsläppen. Ingvar Carlsson hävdar att vi i Sverige inte har anledning att ha dåligt samvete när det gäller koldioxidutsläppen, eftersom vi har en politik som lett till kraftigt minskade utsläpp. Men det beror ju på en politik som han vill eliminera. Han vill nu göra det rakt motsatta — ersätta kärnkraft med fossila bränslen. Det är detta som kommer att göra Sverige till en miljöbov i internationella sammanhang. Vi kommer inte att kunna vara pådrivande i det internationella samarbetet. Herr talman! Det är alltså angeläget att minska det totala bidraget till växthuseffekten. Men t.ex. beslutet om freonerna hade fattats när riksdagen fattade beslut i fråga om koldioxideffekten. Det är möjligt att Birgitta Dahl och Ingvar Carlsson inte var medvetna om att dessa gaser också påverkar växthuseffekten. Andra var dock mycket klara över detta. Det såg alltså detta samband, och de inser även att man icke kan bekämpa växthuseffekten om man nonchalerar den växthusgas som står för 50 26 av den här effekten. Herr talman! Det vore bra om vi kunde konstatera att socialdemokratin står inför ett historiskt unikt beslut. Ett land som kan klara koldioxidtaket skall nu alltså genom ett frivilligt och medvetet politiskt beslut frångå detta mycket viktiga tak. Beslutet är unikt så till vida att Sveriges riksdag aldrig tidigare har fattat ett motsvarande beslut. Beslutet är också unikt i ett internationellt perspektiv. Inget annat land kan rimligen ha fattat ett sådant här beslut. Vidare kommer beslutet icke att väcka respekt för svensk miljöpolitik. Dessutom kommer beslutet att leda till en energipolitik som drabbar både energiförsörjning och miljövärden i Sverige. Jag måste fråga: Om ni inte får något stöd för detta uppgivande av koldioxidtaket, vad skall ni då göra? Skall en ny arbetsgrupp tillsättas? Skall långbänkarnas långbänk bli en långbänk med Carlssons klister som drabbar svensk energipolitik och miljöpolitik på 90-talet?

Herr talman! Det är alldeles utmärkt att statsministern också tar upp frågan om trafiken i debatten och säger ifrån. Nu väntar vi bara på de riktigt konkreta förslagen från regeringen om hur vi tillsammans kan minska de farliga utsläppen från trafiken. Vi har i olika sammanhang med kraft framhållit att t.ex. hastigheterna på våra vägar måste sänkas. Det skulle få väldigt många goda andra effekter. Antalet skador i det svenska samhället skulle faktiskt minska kraftigt. Vi skulle då inte behöva satsa så mycket på den offentliga sektorn och vården. Lidandet i samhället skulle minska högst väsentligt. Dessutom skulle en minskad bensinförbrukning bidra till minskad import och därmed vara till hjälp när det gäller den stadigt försämrade bytesbalansen. Det finns således många positiva värden i detta med att vi får ett grepp om bilismen och utsläppen i det sammanhanget. Vi förväntar oss kraftfulla åtgärder från regeringen. Man säger ju i den här debatten att detta är en viktig del när det gäller växthusgasutsläppen. Bengt Westerberg säger att det hade sett hemskt ut i Sverige om linje 3:s förslag hade gått igenom. Det är långt ifrån säkert, därför att då hade utvecklingen i detta land varit en helt annan. Då hade helt andra tekniker utvecklats som hade möjliggjort en god utveckling för detta land, utan att vi hade låst oss fast i ett elberoende genom den enorma elfesten på grund av det våldsamma överskott på elektrisk kraft som var en följd av att socialdemokraterna ville ”avveckla med förnuft”, vilket innebar att kärnkraftselen tredubblades under mycket kort tid. Om det inte hade gjorts, hade det sett helt annorlunda ut och vi hade haft en helt annan diskussion i detta land. Jag blir än en gång upprörd över pratet om den förtida avvecklingen. Om man skall avveckla till år 2010 måste man börja någon gång — allt kan inte avvecklas det året. Då skapar man verkligen problem, och det kan väl inte vara meningen. Vi i miljöpartiet vill avveckla kärnkraften, och vi tänker inte ge upp några andra mål i det sammanhanget, inte koldioxidmålet och inte miljömålen. Det vore klädsamt om Bengt Westerberg och hans parti tog sig an trafikproblemen och bilismens problem, men vi ser ingenting av det. Vi ser inte heller någon ödmjukhet hos Gunnar Hökmark och hans parti, utan där gäller det till varje pris: Tuta och kör, bygg broar, ös på!

Herr talman! Statsministern talar i sitt interpellationssvar om ökat elbehov, och jag vill bara försöka medverka till att reda ut begreppen litet grand. Behoven ökar säkert av de tjänster som elen ger, t.ex. belysning, ventilation, motorer och kraft till industrin, men med användning av redan befintlig energieffektiv teknik och utrustning kan man nöja sig med att förbruka mellan 50 och 60 26 av dessa eltjänstbehov. Det här kan låta litet mystiskt, men för att underlätta förståelsen skall jag efter anförandet till statsministern överräcka en rapport där Vattenfall är medförfattare. Den finns nu på svenska, och det är intressant läsning. Jag tror att en bakgrund till att den danska regeringen fattade sitt beslut häromdagen och fick folketinget att följa det är att den danske industriministern har studerat vad energiexperter har presenterat på detta område. Det är inte bara här i Sverige som man har arbetat med effektivare energianvändning, utan man har gjort det internationellt. På ett utskottsförhör i näringsutskottet häromdagen, som har omtalats här tidigare, deltog en dansk teknikprofessor, tidigare rektor för Danmarks tekniska högskola, som också arbetar internationellt med dessa frågor, och jag tror att han har varit en av rådgivarna till den danska regeringen. Jag hoppas därför att statsministern får en givande läsning av rapporten. Det ger möjlighet att bryta upp en onödig motsättning. Det är naturligtvis också viktigt att inte öka utsläppen av växthusgaser. Andra har här talat tillräckligt mycket om trafiken. Jordbruket har också nämnts, och det är möjligt att det förtjänar att nämnas ytterligare en gång att man också på jordbrukssidan kan göra rätt mycket för att minska belastningen på miljön av växthusgaser. Även naturgasen är en bov, liksom det läckage som naturgastransporterna ger upphov till. Det är alltså ett starkt motiv för att dämpa användningen av naturgas, inte bara därför att den i sig ger koldioxid utan också därför att den läcker metan. Jag vill också passa på att till statsministern överlämna en rapport från Oslo Lysverker, dvs. energiverket, som visar vad man där gör.

Herr talman! Alla de förslag som finns och som statsministern har fört fram är bra, men min väsentliga invändning går ut på att prismekanismen inte används tillräckligt. Ett för lågt pris ger alltså inte någon stimulans till en bättre energioch elanvändning. Jag saknar i och för sig en samlad klimatstrategi, som Krister Skånberg kom in på. Det är mycket viktigt att beslut fattas, inte bara om koldioxid utan också om metan och allt annat som släpps ut och som bidrar till uppvärmningseffekten. Det finns risk för att det görs satsningar på annan teknik som förvärrar problematiken. Därför måste vi se till helheten, men för den skull kan vi inte höja koldioxidtaket, utan vi måste ha kvar det och samtidigt införa de andra taken. Till Bengt Westerberg vill jag säga att strukturen på elanvändningssidan hade varit en helt annan om linje 3:s lösning hade gått igenom, och vi skulle ha haft en mycket stor nytta av den strukturen inför 2000-talet. Vad som nu har hänt är att strukturen har blivit totalt felaktig, då den är uppbyggd på grund av felaktiga prissignaler under hela 1980-talet. Det är katastrofen, och det är det som miljöpartiets omställning rör. Ju fortare omställningen till mera normala förhållanden kommer i gång, desto bättre är det. Därför förstår jag inte argumentet att en uppskjuten avveckling skulle kunna lösa prisproblematiken. Jag ställde en fråga om det som jag inte fick något svar på. Det här är snarare ett argument för att kunna hålla priset på elkraft ytterligare. Moderaternas program inom t.ex. kommunikationsoch trafiksektorn innebär kraftigt ökade koldioxidutsläpp — det kan ni inte komma ifrån, Gunnar Hökmark. Ni investerar inte i infrastrukturen och inte i järnvägen. Ni låter trafiken växa, och ni vill inte lägga en ordentlig beskattning på bensin. Detta medför ökade koldioxidutsläpp. Sedan kan ni säga: Okej, vi skulle kunna göra det, men då får ni anta våra program på det området. Jag noterar med intresse att Gunnar Hökmark inte svarade på frågan om planekonomisubventioner inom energipolitiken. Jag tar då för givet att Gunnar Hökmark instämmer i att detta är den ordning som bör gälla inom energipolitiken. Det är intressant för att komma från en moderat.

Herr talman! Centerns förslag om bensinskatt drabbar alla lika, och det är bra — det skall vara så. Däremot gör inte momsen det. Bengt Westerberg talade om förmånsbilar, och de påverkas inte. När det blir dyrare att ha förmånsbil vill man snarare köra mera. Hälften av bensinförbrukningen i Stockholm berörs inte av momshöjningen. Förmånsbil är mycket vanligare bland direktörer än bland knegare — det är ett känt faktum. Jag delar Hadar Cars farhågor när det gäller naturgasen. Det är viktigt att göra en mycket försiktigt balanserad satsning på naturgas, om den inte skall få förödande konsekvenser för biobränslena. Den saken måste tas på mycket stort allvar. Jag är litet förvånad över att folkpartiet på flera punkter motarbetar biobränsle, som man säger sig vara så mycket för. Denna kluvenhet är typisk för folkpartiet. Jag vill gärna upprepa de frågor jag ställde i mitt första inlägg till statsministern. Hur blir det med lika beskattning på bränsle, oavsett om det används för el eller värme? Hur blir det med nedsättningsreglerna? Kommer de verkligen att främja effektivare energianvändning? Kommer socialdemokraterna att göra insatser för att skapa lika konkurrens mellan effektivare energianvändning och nyproduktion och mellan olika aktörer? Kommer socialdemokraterna att fullt ut utnyttja skatteinstrumentet för att styra mot ett miljövänligt och effektivt energisystem? Jag har aldrig utnämnt Sverige till någon miljöbov. Min lilla försiktiga antydan var att vattenkraft, biobränsle och kärnkraft tillgodoser mer än hälften av Sveriges energibehov. Jämförelsen 12,5-7 är därför inget tecken på att vi är så enormt duktiga. Snarare är vi likvärdiga med danskarna och skulle då kunna ha målsättningen att liksom danskarna minska utsläppen. Statsministern sade också att han var beredd att göra insatser på värmesidan. Här handlade det inte om konkurrens. Låt mig avsluta med ett litet praktiskt exempel: Trädgårdsodlarna i Skåne använder 25 000 ton kol. 1991 får de för detta 18 miljoner i skatterabatter. Dessa kolpannor kan mycket väl eldas med bio-pellets. Hur skulle det vara att vända på kuttingen och ge ett visst stöd till biobränslen? Därmed skulle inte enorma skatterabatter betalas ut för något som ger oss en sämre miljö. Det är ett praktiskt exempel, som man mycket lätt kan ta till sig.

Herr talman! Några länder valde, till skillnad från Sverige, att inte alls använda kärnkraft. I de länderna kunde man tänka sig att få se den fina utveckling som våra vänner i miljöpartiet talar om. Men det är inte så. Satsningen i de länderna, t.ex. i Danmark och Österrike, gjordes på fossileldade bränslen, inte minst på kol, med stora ökade utsläpp av koldioxid, svavel, tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen som konsekvens. Det hade också blivit konsekvensen för Sveriges del om linje 3 hade gått segrande ur folkomröstningen. Herr talman! Utan en betydande satsning på naturgas klarar vi inte att få fram den el som skall ersätta den för tidigt avvecklade kärnkraften. Detta avvecklingsbeslut leder därför till en storsatsning på gas. Resultatet av det blir ökade utsläpp av koldioxid, utsläpp som vi anser det vara så oerhört viktigt att i stället minska. Vi får ett ökat utlandsberoende i stället för ett minskat utlandsberoende. Jag noterar att statsministern inte, i dag i varje fall, vill säga att vi inte skall importera naturgas från Sovjet, att vi inte skall försätta oss i samma situation som t.ex. Litauen befinner sig i i dag, genom att öppna förutsättningar för politisk påtryckning mot landet. Jag tycker att det vore mycket värdefullt om statsministern hade möjlighet att säga detta i dag. Beslutet kommer att leda till ökade olönsamma kostnader. Vi skall ersätta befintliga anläggningar med nya, dyra anläggningar. Det har vi råd med, an ser statsministern, vid en tidpunkt som den nuvarande, när resurserna inte förefaller att vara överdrivet stora för andra ändamål. Slutligen får vi, genom en sådan här satsning, ett radikalt stopp för bioenergins möjlighet att spela en betydande roll i det svenska energisystemet. Det är roligt om Ivar Franzén och andra börjar lyfta huvudet ur oljesanden. En annan ekonomiskt allvarlig konsekvens är att priserna kommer att stiga snabbare i Sverige än de gör i våra konkurrentländer till följd av beslutet om en förtida avveckling av kärnkraften. Detta, herr talman, kommer dess värre med all sannolikhet att påskynda utflyttningen av svenska företag, vilka också kommer att känna risken av elransonering till följd av dessa beslut. Vi vet att förutsättningar kan finnas längre fram för att Sverige skall få en förbättrad konkurrensbild i förhållande till sina konkurrentländer, om avvecklingsbeslutet skulle skjutas upp till början av 2000-talet.
Fru talman! Det är egentligen Bengt Westerbergs fråga om karaktären på överläggningen som gör att jag begär ordet en sista gång. Jag är litet tveksam till att gå längre än jag har gjort. Det är inte så länge sedan vi debatterade en stor fråga här i kammaren, det s.k. stopp-paketet från regeringen. Vi blev då kritiserade för att vi låste upp oss och uppträdde som en sorts majoritetsregering i viktiga frågor, i stället för att föra samtal innan vi gav bindande och definitiva besked. Vi försökte därför en annan väg när det gällde att förankra kompletteringspropositionen. Vi har fört samtal i förväg, och vi har varit framgångsrika. Jag tror att det vore olyckligt att gå längre än jag har gjort här och än vi gjorde vid presskonferensen i går. Den här debatten har visat att det finns vissa frågor som skulle vinna på en fortsatt dialog, innan vi fattar de definitiva besluten. På andra punkter finns förvisso mycket starka låsningar. Jag tror att man vid ett studium av det dokument som vi har redovisat kan upptäcka att både fakta och våra prioriteringar finns ganska tydligt angivna. Samtidigt har jag sagt att det är angeläget att vi kan få en långsiktighet från riksdagens sida, en trovärdighet i energipolitiken. I ett sådant sammanhang skulle jag vilja utveckla att skillnaden i koldioxidutsläppen mellan riksdagsbeslutet om 1995 och 1996, som vi har föreslagit, och linje 2 naturligtvis är mycket marginell. Jag tror också att Bengt Westerberg underskattar vad som faktiskt krävs för att avveckla kärnkraften år 2010. Vi är såvitt jag förstår helt överens om att så skall ske. Här tror jag att en överläggning skulle kunna medverka till något positivt. När jag har ordet vill jag bara konstatera att Gunnar Hökmark talar som om vi inte hade haft någon folkomröstning. Men vi har faktiskt haft en folkomröstning som har lagt fast grunderna för den politik vi diskuterar i dag: avvecklingen fastställd till år 2010, bekräftad med ett riksdagsbeslut med mycket stor majoritet. Det kan jag varken som statsminister eller partiledare bortse från.

Fru talman! Ulla Tillander har i en interpellation frågat mig dels på vilket sätt regeringen verkat för att mänskliga frioch rättigheter skall respekteras i Vietnam, dels på vilket sätt regeringen framöver avser att verka för att demokrati förverkligas i Vietnam och de mänskliga frioch rättigheterna respekteras. Från svensk sida förs en kontinuerlig dialog med Vietnam rörande demokrati och mänskliga rättigheter. Inom ramen för olika bilaterala kontakter, t.ex. i samband med ministerbesök och andra officiella besök, framför vi våra synpunkter i dessa frågor. Jag har själv vid besök i Vietnam tagit upp den viktiga frågan om familjeåterförening och jag vet att även utrikesministern och utrikeshandelsministern har gjort det, när de har besökt Vietnam. Vi har krävt att familjeåterföreningsfallen skall lösas i snabbare takt. Frågor om demokrati och mänskliga rättigheter finns med på dagordningen vid varje officiellt besök. Grunden för vår dialog med Vietnam och våra möjligheter att främja en demokratisk utveckling utgörs av det bilaterala utvecklingssamarbetet med Vietnam. Detta samarbete erbjuder möjligheter att framföra vår syn på behovet av en mindre centralstyrd och mer öppen ekonomi. Så har t.ex. det största samarbetsprojektet i Vietnam, pappersbruket i Bai Bang, betytt mycket för att öka förståelsen för marknadsekonomiska principer. Sverige har inom ramen för SIDA:s förvaltningsbistånd bidragit till demokratiseringsprocessen i Vietnam, t.ex. genom att anordna seminarier där svenska gästföreläsare presenterat hur vi i Sverige löser olika frågor med anknytning till demokrati och mänskliga rättigheter. Som framgår av Ulla Tillanders interpellation pågår sedan år 1986 en förnyelseprocess i Vietnam kallad ”doi moi”. Hittills har denna process främst inneburit en liberalisering på det ekonomiska området, men den syftar också till insatser på t.ex. rättsområdet. När den vietnamesiske justitieministern i janauri i fjol besökte Sverige, hade vi möjlighet att diskutera på vilket sätt Sverige konkret skulle kunna göra biståndsinsatser på rättsområdet. De samtal som då fördes ledde bl.a. fram till det besök i Vietnam som en svensk-finsk juristdelegation nyligen genomförde. Tillsammans med SIDA och justitiedepartementet bereds nu biståndsinsatser på rättsområdet. Vietnam framstår i dag, trots trupptillbakadragandet från Cambodja, som ett isolerat land. Denna isolering innebär bl.a. att man är utestängd från stöd från de internationella utvecklingsbankerna. Den svenska regeringen har tagit initiativ till att denna isolering bryts. En normalisering av det internatio nella umgänget med Vietnam skulle gagna den vietnamesiska förnyelseprocessen, så att denna kan utvecklas vidare i riktning mot ökad demokrati samt leda till en förstärkning av de mänskliga rättigheterna.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Ulla Tillander har alltså frågat vilka insatser Sverige kan göra för att förstärka de mänskliga rättigheterna i Vietnam, inte minst mot bakgrund av de relationer som Sverige som biståndsgivare har med Vietnam. Bakgrunden är ett antal olika rapporter om förtryck och åsidosättande av de mänskliga rättigheterna genom läger, fängelser och inte minst förföljelse av olika religiösa åsiktsriktningar. Det finns exemplifierat i interpellationen. Det är många som i dag säger att Vietnam vann kriget men förlorade freden. Den åldrande kommunistiska ledningen i Vietnam har alltsedan krigsslutet 1975 varit av gammal stalinistisk karaktär, och den har varit det alltför länge. Freden fick därmed aldrig en chans att på det sätt som annars hade varit möjligt frigöra mänsklig skaparkraft. Det är i dubbel mening tragiskt, efter det långa och svåra krig som det landet genomgick. Det har bl.a. lett till att stora delar av Vietnams befolkning har flytt till omkringliggande länder eller ännu längre bort — alla känner till tragiken runt båtflyktingarna. Det har också lett till en ekonomisk stagnation. Vietnam är ju geografiskt lokaliserat i världens i dag snabbast expanderande region ekonomiskt sett. Med en riktig ekonomisk politik, eller kanske snarare ett riktigt ekonomiskt system, skulle man ha alla möjligheter att få till stånd en snabb ekonomisk utveckling och därmed ha en ljus framtid, totalt sett. Egentligen har det varit 15 förspillda år sedan krigslutet 1975. Nu finns en chans, efter en förnyelseprocess som har kommit i gång sedan 1986. Om man fullföljer avvecklingen — det ordet kommer tillbaka även i den här debatten — av den centralplanerade kommandoekonomin och ersätter den med starka marknadsekonomiska inslag finns en möjlighet att göra något åt den stagnation som har rått. Vi har från centern många gånger betonat det samband som finns mellan frihet, demokrati och möjlighet att snabbt utveckla u-landsekonomierna. Jag tror att det är en insikt som blivit allt starkare under senare år och som vi från svensk sida kanske har betonat alltför litet tidigare, inte minst i vårt biståndsarbete. Interpellanten har påpekat de möjligheter som Sverige har att påverka utvecklingen. Vi har för det första som sagt sedan länge speciella relationer med just Vietnam. Jag vill gärna tolka det svar som statsrådet har lämnat på ett positivt sätt. Där redogörs för att vi i Sverige för en löpande dialog med Vietnam omkring de här problemen. Jag förutsätter att den förs med kraft från svensk sida — egentligen med ökande kraft allteftersom sambandet mellan frihet, demokrati och ekonomisk utveckling framstår som allt klarare. För det andra tänker jag på rättsområdet. Det finns ett samband med att man bygger upp en lagstiftning och den vägen ger legitimitet åt de mänskliga rättigheterna. På det området sker en beredning mellan regeringen, SIDA och de vietnamesiska myndigheterna. Jag tycker att det är ett positivt besked. Jag delar också statsrådets uppfattning att det är viktigt att Sverige medverkar i en process för att bryta Vietnams isolering från omvärlden, inte minst på det ekonomiska området. Jag tror att det är en nödvändig förutsättning för att Vietnam skall få en snabbare ekonomisk utveckling och få del av Sydostasiens egentligen makalösa expansion på det ekonomiska området, och tillgång till internationella utvecklingsbankers resurser. Sammantaget tycker jag att statsrådet lämnat ett positivt svar på Ulla Tillanders interpellation. Jag har dock två frågor. Det finns en skrivning i svaret om att det största samarbetsprojektet mellan Sverige och Vietnam, pappersbruket i Bai Bang, har betytt mycket för att öka förståelsen för marknadsekonomiska principer. Jag måste fråga: Är det en omskrivning för att man i dag inser att detta kanske totalt sett har varit ett ganska misslyckat u-landssamarbete mellan Sverige och Vietnam? Innebär det här en förståelse för att marknadsekonomin måste betonas mer i det svenska biståndsarbetet, även generellt sett, dvs. utöver vad som gäller Vietnam? När Sverige fört dialogen kring rättsprinciperna för att stärka de grundläggande mänskliga rättigheterna, vilken reaktion har man då fått från de vietnamesiska ledarna? Finns det någon förståelse för detta eller har man en passiv attityd? Jag tror att det är viktigt att vi verkligen får gehör för detta, så att det inte stannar vid en förstående attityd på papperet utan att det också får genomslag i den ekonomiska politiken. Den förnyelseprocess som pågår på det ekonomiska området motsvaras inte med säkerhet av en förnyelseprocess på det politiska området — töväder växlar med åtstramning i den gammalkommunistiska andan. Det finns, tror jag, otvivelaktigt en risk för en kinesisk utveckling även i Vietnam. Det vore intressant att höra statsrådets bedömning av utvecklingen i det avseendet.
Fru talman! Först frågan om Bai Bang och dess inverkan på det vietnamesiska samhället. Man skall ha klart för sig att Bai Bang inte bara är ett pappersbruk. Man kan säga att Bai Bang-projektet är ett av de största regionalpolitiska projekt som har genomförts i Vietnam. Det innebar att bygga upp en helt ny infrastruktur i en region som tidigare hade mycket få människor. Det gällde att bygga upp utbildning och ett samhälle. Alla utbildningsinsatserna har sedan verkat för en modernisering av det vietnamesiska samhället. Där har man inte bara förmedlat yrkeskunskap inom skogsbruk och pappersframställning utan där har man också förmedlat samhällskunskap och insikt i ekonomiska frågor som jag tror haft stor betydelse för att öppna ekonomin i Vietnam. Att sköta ett så stort företag som Bai Bang har också lärt många vietnameser betydelsen av mer av marknadsekonomiska principer. Det var skälet till att jag nämnde projektet som en positiv insats i det här sammanhanget. Jag har många gånger tidigare sagt att Bai Bang är ett mycket stort enskilt biståndsprojekt. Det har i sig inneburit många problem under resans gång. Hade man tidigare känt till allt det som man nu vet hade man naturligtvis gjort det på ett annat sätt när man i slutet av 1970-talet påbörjade projektet. Men jag vill inte betrakta Bai Bang som ett misslyckat projekt. Det är, tycker jag, just det här året intressant att notera att vietnameserna nu tar över ledningen av och ansvaret för projektet och att papper produceras. Den öppning i ekonomin som kan noteras i Vietnam liksom i många andra länder, framför allt i Afrika, där många länder nu genomför ekonomiska reformprogram som innebär mindre av centraliserad ekonomi, har stora återverkningar på det svenska biståndet. Så långt vi kan försöker vi stödja dessa reformprogram och därmed stimulera denna förnyelseprocess. Man kan naturligtvis alltid fundera över hur mycket gehör man får för sina idéer, men jag tror att det för de ekonomiska tankegångar som vi för fram om behovet av en öppnare ekonomi och mer av marknadsekonomi generellt sett finns en mycket större förståelse än för 50 år sedan. Det börjar också i de flesta länder finnas en större förståelse för att mer måste göras för demokrati och mänskliga rättigheter. Där kan ibland det vi säger vara svårare för en u-landsbefolkning att riktigt förstå, eftersom man inte har någon erfarenhet av en levande demokrati. Det är viktigt att vi här arbetar vidare och gör vad vi kan för att på alla områden där det är möjligt konstruktivt stödja denna process. Även när det gäller mycket fattiga u-länder måste det vara så att brott mot de mänskliga rättigheterna aldrig får accepteras; det får inte finnas någon ursäkt för den typen av brott.

Fru talman! Jag tror att de flesta i dag drar samma slutsats som Lena Hjelm-Wallén: Om vi hade vetat mer om den storskaliga satsning som inleddes i Bai Bang på 70-talet hade vi kanske fattat andra beslut. En förhoppning för framtiden är att vi skall dra lärdom av denna grundläggande erfarenhet. De flesta av oss inser nog att vi alltför litet har betonat sambandet mellan å ena sidan frihet, rättstrygghet och öppenhet och å andra sidan ekonomisk utveckling även i ganska underutvecklade länder, som inte har några demokratiska traditioner. Det kan vara intressant att ta del av Ekonomisk Debatts senaste temanummer om utvecklingen i ett antal utvecklingsländer, bl.a. afrikanska. Man har gjort den entydiga erfarenheten att den på 60 och 70 talen förhärskande doktrinen om en långt gående centralplanering och reglering av ekonomin har lett utvecklingen snett. Den har icke lett till ekonomisk utveckling utan tvärtom till stagnation och till storslagna misslyckanden. I dag är man på väg in i ett skede där marknadsmekanismerna får verka på ett helt annat sätt. Jag tror att det finns anledning att ta fasta på vad statsrådet i sitt svar sagt om att det är i den riktningen vi kommer att verka även från svensk sida i vårt fortsatta biståndsarbete. Vi skall trycka på för att åstadkomma ett annat slags ekonomi med mindre av centraldirigering.

Fru talman! Vi har haft besök av den vietnamesiske justitieministern och en juristdelegation, i vilken även Svenska Advokatsamfundet var representerat, har besökt Vietnam. Det har således inletts ett samarbete som nu skall fortsätta. Det finns alltså ett intresse av det som vi har att komma med. Man har också i Vietnam påbörjat ett stort lagstiftningsarbete för att modernisera rättssystemet. Det finns här utrymme för oss att delge vietnameserna våra erfarenheter, som de sedan naturligtvis får göra till sina egna på det sätt som passar i deras samhälle.
Fru talman! Jag vill gärna fullfölja denna diskussion.

Sverige har förmodligen en stor uppgift att i en fortlöpande dialog, som det uttrycks i interpellationssvaret, verkligen trycka på dessa grundläggande faktorer när det gäller att skapa en demokrati i Vietnam och, som jag tror, därmed också en bättre ekonomisk utveckling. Men min slutsats är att svaret är positivt, och jag ber än en gång att få tacka för detta.

Herr talman! Låt mig först tacka statsrådet för svaret. Jag vill ställa några frågor till henne. Det gäller de ord som hon använder i sitt interpellationssvar. Hon säger: ”Restriktionerna avses alltså tas bort vid utgången av juli månad 1991—- — —.” Det finns i de orden en viss osäkerhet redan från början om huruvida det innebär ett uppfyllande av det beslut som riksdagen fattat. I utskottets skrivning står det: ”Genom att nu besluta om en avreglering år 1991 —-.” Om detta bara är ett misstag i val av ord är det inte någonting att föra en lång diskussion om. Men jag tror att det vore mycket värdefullt om statsrådet ville klargöra att hon gärna hade valt ett annat ord för att uttrycka sin bestämda uppfattning att restriktionerna skall vara avskaffade vid utgången av juli månad år 1991. Om det förhåller sig så, kan vi lägga ner diskussionen på den punkten. Men däremot anser jag alldeles bestämt att man övertolkar riksdagens beslut om man av detta beslut drar slutsatsen att riksdagen har uttalat sig för en utökning av restriktionerna under tiden fram till utgången av juli år 1991. Det är precis detta som regeringen föreslår. Herr talman! Man måste se litet grand på vad som är verklighet i den här frågan. Man kan först notera att en stor del av den svenska importen av underkläder, cirka två tredjedelar, redan i dag kommer från länder gentemot vilka vi inte har några restriktioner alls, nämligen EG och EFTA-länder. Regeringens åtgärder vänder sig mot ett antal länder som svarar för den mindre delen av exporten av dessa varor till Sverige. Regeringen vill nu utvidga restriktionerna till att gälla Kina, Malaysia och Turkiet. När det gäller utvecklingen av importen pekar statsrådet på utvecklingen under det senaste året. Det har förvisso skett en ökning av importen av underkläder till Sverige. Men det hon inte nämner i sitt svar är att siffrorna för 1987 är ungefär desamma som vi kan räkna med att få år 1990. Det var alltså frågan om en kraftig nedgång av importen av de här varorna året innan. Man är därför nu på väg att komma upp till samma nivå på importen som man hade år 1987. Jag frågar mig om det är anledning att vidta särskilda restriktioner bara därför att importen återgår till den nivå som den hade för ett antal år sedan. Man brukar säga att när det regnar manna från himlen har den fattige ingen sked. Hur förhåller det sig i detta fall? Friheten för u-länder att exportera görs av regeringen till en villkorad frihet. Friheten har dessa länder bara så länge de inte utnyttjar den. Tar de vara på sin frihet att börja exportera till Sverige slår regeringen bums till med restriktioner. Då har vi exemplet med manna från himlen: Regeringen vill ge intryck av att människorna i de fattiga länderna har en sked, men om de vill ta åt sig något av den manna som kan finnas, är regeringen omedelbart framme och sliter skeden ur händerna på dem. Är det en rimlig politik, fru statsråd? Är det en rimlig politik, även om den bara gäller för perioden fram till utgången av juli 1991? Bör vi inte handla med viss konsekvens i allt vad vi gör även i nuläget? Regeringens resonemang är egentligen logiskt endast om man utgår ifrån regeringens ologiska utgångspunkt. Jag tror för min del att en kvotering av de här länderna inte underlättar, utan försvårar för svensk tekoindustri att anpassa sig till den frihandelssituation som kommer att råda efter den 1 augusti 1991. Jag vill erinra om att statsrådet så sent som i en debatt den 10 november 1989 sade, att om de svenska tekoföretagen konkurrerar med lågprisländerna, så är det deras ensak. Det menar jag att det också bör vara. Svensk tekoinustri kan aldrig konkurrera med varor som kan framställas billigt i länder med helt andra lönelägen än de som råder i Sverige. Vad svensk tekoindustri bör konkurrera med är EG-EFTA-länderna, och där bör vi uppmuntra den att vara stark, vilket flera tekoföretag redan är i dag. Två tredjedelar av importen kommer från dessa länder i dag. Den politik som regeringen bedriver nu snarare minskar den svenska tekoindustrins konkurrenskraft långsiktigt. Det tycker jag är beklagligt.

Herr talman! Riksdagen har, vilket redan påpekats i slutet av 1988, beslutat att alla importrestriktioner på tekoområdet skall vara avvecklade den 31 juli 1991. Tidsfristen på två och ett halvt år motiverades med att tekoföretagen skulle ges möjligheter att vidta nödvändiga anpassningsoch konsolideringsåtgärder. Så sent som den 21 mars i år, dvs. för cirka en månad sedan, avvisade en klar riksdagsmajoritet förslag om ett upphävande av det angivna beslutet och en tidigareläggning av avvecklingen. Trots detta återkommer nu Hadar Cars med en interpellation, där han ifrågasätter det berättigade i att regeringen respekterar de av riksdagen vid upprepade tillfällen fattade besluten. Och inte nog med det: Han anser, uppenbarligen i full vetskap om att restriktionerna fortfarande gäller, att Sverige skall tillåta helt fri import av trikåunderkläder från vissa länder samtidigt som importen från andra länder skall vara belagd med restriktioner. Detta förefaller mig vara ett något egendomligt liberalt synsätt. Importen av trikåunderkläder från de berörda länderna — Malaysia, Kina och Turkiet — har under senare år ökat mycket kraftigt. År 1987 utgjorde importen sammanlagt från dessa länder 1,8 miljoner plagg, 1988 utgjorde den drygt 3 miljoner plagg och 1989 hela 15,6 miljoner plagg. Deras andel av totalimporten ökade från 2,5 90 1987 till 19,1 26 1989. Det bör tilläggas att dessa plagg är importbegränsade i EG-länderna. Den senast kända tolvmånaderssiffran för motsvarande svenska tillverkning — t.o.m. den 30 juni 1989 — var ca 3,5 miljoner plagg. Således var enbart importökningen 1989 från de tre länderna mellan tre och fyra gånger så stor som hela den svenska tillverkningen. Mellan första halvåret 1988 och första halvåret 1989 minskade den svenska produktionen med 23 960 i volym. Mot den bakgrunden hävdar Hadar Cars, som för övrigt själv konstaterar att tillförseln av underkläder redan 1988 uppgick till hela 94 26, att det nu ifrågavarande begränsningsavtalet skulle vara till skada för konsumenterna genom ökade priser. Påståendet saknar givetvis all verklighetsförankring. Samtidigt konstaterar han att åtgärden inte kommer att ha någon praktisk betydelse avseende importvolymen. Varför då klaga, Hadar Cars? Synnerligen anmärkningsvärt är åter att Hadar Cars ifrågasätter att ett av riksdagen fattat beslut skall respekteras. Att följa riksdagsbeslutet skulle undergräva förtroendet för Sveriges agerande i GATT-sammanhang och minska förtroendet för den nya svenska tekopolitiken, hävdar han. Vad är detta för nonsensprat? Om något kan skada anseendet så måtte det väl vara att totalt strunta i beslut fattade i demokratisk ordning. Hur vore det för övrigt om Hadar Cars funderade något över det lämpliga i att respektera av riksdagen fattade beslut med hänsyn till de svenska tekoföretagen och deras anställda? Många av dem finns som bekant i Sjuhäradsbygden, som redan i hög grad drabbats av bekymmer på tekoområdet. Varför undergräva förtroendet gentemot dem? Eller är det så angeläget för Hadar Cars att få bort allt vad svensk tekoindustri heter, att det bara är att strunta i hänsynen till de människor som där har sin utkomst? Herr talman! Till det direkt anmärkningsvärda i den svenska tekopolitiken hör, att samtidigt som vi hävdar det angelägna i en så nära svensk anslutning till EG som möjligt — en del av oss kräver som bekant full anslutning — så arbetar vi i motsatt riktning när det gäller tekopolitiken. När vi nu har en gyllene chans att markera att vi menar allvar med ett närmande till EG, varför gör vi det då inte när det gäller tekofrågorna? Den svenska tekobranschen önskar ju att en tillämpning av EG:s regler på det här området också skall ske beträffande vårt land. All konsekvens kräver ju att vi tillmötesgår detta önskemål. Varför gör vi det då inte? Den frågan vill jag gärna rikta såväl till statsrådet som till interpellanten.

Herr talman! Av statsrådets svar förstår jag att regeringen, så långt tidsramen medger, avser att fullfölja ”kalsongkriget”, sitt krig mot u-länderna. De nya siffror som statsrådet presenterar är intressanta. Det är siffror som för mig inte var kända. Om man går tillbaka till 1987 kan man konstatera att vi då hade en import av ca 70 miljoner plagg. Året därefter hade importen sjunkit till 60 miljoner plagg, och nu har den alltså gått upp med 20 miljoner plagg till 80 miljoner plagg. Från 1987 till 1989 har importen alltså stigit från 70 miljoner till 80 miljoner plagg, och huvuddelen av denna import kommer förvisso från de rika länderna. Det är alltså fråga om en ganska modest importökning. Jag föreställer mig att det finns länder, inte minst u-länder, som skulle kunna peka på svenska exportframgångar som har medfört en ökning av svensk export till dessa länder i väsentligt snabbare takt än vad som är fallet med deras export, dvs. vår import. Dessa länder skulle kunna peka på att de känns väldigt konstigt att en så ganska modest ökning som ungefär 15 Jo på två år skulle behöva leda till starka restriktioner. De siffror jag har säger att Kina, Malaysia och Turkiet tillsammans svarar för ca 12 20 av denna import, och jag tycker inte det känns angeläget att från den utgångspunkten ta till ytterligare restriktioner mot de här länderna. Inte heller tror jag, fru statsråd, att man främjar Sveriges sak i GATT genom att införa nya restriktioner mot u-länder och andra länder med svag ekonomi. Det är bra om man inhöstar applåderna för beslutet att avveckla restriktionerna från 1991, men varför förstöra den vackra bilden genom att inte konsekvent verka för att vidga frihandeln där så är möjligt? Till herr Nyhage vill jag bara säga några få ord. Hans Nyhage företräder ju här det moderata samlingspartiet, och han förefaller vara den ende från moderaterna som tänker gå upp i denna debatt. Jag tror inte att det han säger här är representativt för hans parti, och jag är beredd att på några punkter i mitt nästa inlägg fullfölja diskussionen med honom.
Herr talman! Jag tillåter mig faktiskt att i denna debatt framföra mina egna synpunkter. Jag gör det av hänsyn till de många människor som arbetar inom tekoindustrin just i min egen hembygd, människor som berörs av ökade svårigheter för dem att verka inom sitt yrkesområde. Vi har enligt min uppfattning anledning att slå vakt om dessa människors möjlighet att även i framtiden få sin utkomst. Jag ställde en fråga till både statsrådet och interpellanten beträffande Sveriges relationer gentemot EG, och jag vore tacksam om jag kunde få svar på frågan.

Herr talman! Statsrådet Gradin får det nästan att låta som om vi skulle vara tvungna att följa MFA-avtalet, en restriktion som det internationella samfundet har ålagt oss. Men så är det ju inte. T.ex. Schweiz har ju för länge sedan sagt att man inte vill ha några importrestriktioner, och ingenting i MFA-avtalet tvingar oss att införa restriktioner mot t.ex. Turkiet. Det kan således inte åberopas som stöd för de beslut som regeringen har fattat när det gäller begränsningar av importen från tre länder: Kina, Malaysia och Turkiet. Jag sade i mitt förra inlägg till Hans Nyhage att jag inte trodde att han representerade det moderata samlingspartiets uppfattning i denna fråga. Jag har stor respekt för att man som enskild riksdagsman har en självklar rätt att framföra sina synpunkter, vilket Hans Nyhage gör. Jag kan däremot beklaga att det i denna debatt inte finns någon i kammaren som är beredd att framföra moderata samlingspartiets ståndpunkt. Bilden kan då bli att det partiet står för restriktivitet och protektionism, något som inte är av vikt i den faktiska bilden av partiets hållning. Herr talman! När vi för en tid sedan här i kammaren hade en debatt om tekopolitiken var socialdemokratins företrädare i debatten, Reynoldh Furustrand, och jag överens om att några ytterligare restriktioner inte skulle införas. Nu har regeringen kommit med sådana förslag, och det är klart att jag från den utgångspunkten måste ställa mig frågan om regeringen betraktar sin socialdemokratiska riksdagsgrupp som så mjuk i ryggen att det inte spelar någon roll vad ledamöterna i gruppen säger här i riksdagen utan att det är något som regeringen, när det behövs, bara kan köra över. Jag vet inte vad svaret på den frågan är. Den frågan kommer inte upp i riksdagen på det sättet, eftersom det inte krävs ett riksdagsbeslut. Men vi kan vara överens om att det vore trevligt om en regering hade ökad respekt för sitt underlag i riksdagen och såg till att man förde en samfälld politik i dessa avseenden. Nu är Reynhold Furustrand överkörd. Han kan välja att vara tyst, eller han kan säga att han inte står för det. Men regeringen ansåg inte hans uttalande vara värt särskilt mycket.

Herr talman! Marianne Jönsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att skydda integriteten vid genomförande av FAS 90-projektet. Jag vill först av allt slå fast att den enskildes integritet inte får kränkas. Detta är en grundläggande förutsättning som måste gälla i alla sammanhang. Den måste gälla också då krav på utökad datorisering framförs för att få effektivare verksamhet på olika områden. Inom socialförsäkringen pågår en omfattande utveckling för att denna bättre än i dag skall kunna motverka passiviserande långa sjukskrivningar och en alltför omfattande förtidspensionering. Individerna skall kunna ges bättre möjligheter och bättre stöd så att de kan återvända till ett aktivt liv efter en sjukdom eller skada. Vi måste också förbättra det sjukdomsoch skadeförebyggande arbetet så att utslagningen från arbetslivet motverkas. För att detta skall bli möjligt måste vi få ett bättre samarbete mellan olika organisationer, och vi måste ge enklare och mera direkta möjligheter att betala för de rehabiliteringsinsatser som bedöms nödvändiga för den enskilde. Riksdagen har nyligen på förslag av regeringen beslutat om åtgärder av detta slag. Bl.a. får försäkringskassorna möjlighet att betala för yrkesinriktad rehabilitering med pengar som tas från sjukförsäkringsanslaget. Regeringen kommer också att återkomma till riksdagen under hösten med ytterligare förslag inom detta område. Det är mot denna bakgrund som utvecklingen av socialförsäkringsadministrationens datorstöd skall ses. Datorstöd kan vara av stor betydelse för ett effektivt rehabiliteringsarbete. De uppgifter som registreras kan emellertid vara av mycket personlig karaktär, vilket ställer särskilda krav på integritetsskydd. De dataregister som anses behövliga därför, inkl. lokala sjukförsäkringsregister, bör enligt min uppfattning regleras i en registerlag. Detta är också den uppfattning som framförts av dataoch offentlighetskommittén i dess delbetänkande, SOU 1987:31, Integritetsskyddet i informationssamhället 4. Remissinstanserna har också instämt i denna uppfattning. I en sådan registerlag skall ändamål, ansvariga och innehåll för registren regleras. Där skall också regleras hur åtkomsten till registret får ske och regler ges för utlämnande av uppgifter från registret. Det är min avsikt att inom kort föreslå regeringen att bemyndiga mig att ge ett särskilt utredningsuppdrag i fråga om författningsreglering av personregister inom socialförsäkringen. Detta innebär också att riksdagen efter det att en proposition utarbetats kommer att få ta ställning till utformningen av en sådan registerlag.

Herr talman! Tack för svaret. a Som socialministern säger är den enskildes integritet överordnad allt annat. Den får inte kränkas. Den grundläggande förutsättningen måste genomsyra all verksamhet, hur motiverad olika metoder än kan vara ur verksamhetens synpunkt. I FAS 90, dvs. försäkringskassans ADB-hantering av socialförsäkringen inför 90-talet som det heter på byråkratspråk, skall medborgarnas privatliv och sjukdomar registreras. Syftet är gott, dvs. att hitta dåliga miljöer, se vilka åldersgrupper som drabbas hårdast och att effektivisera rehabiliteringsarbetet. Detta är mycket viktigt, och det skall ske, som föreslås i rehabiliteringsbetänkandet, i samarbete med andra myndigheter. Missbruk av sjukersättningen skall kontrolleras osv. Men registret blir, som socialministern nämnde, synnerligen känsligt för den enskildes integritet. Detta är den största datorsatsningen inom den offentliga verksamheten någonsin i Sverige. Tiotals miljoner skall investeras i datorutrustning. Den projektgrupp som enligt FAS uppdrag utformar och lägger upp registret, presenterade nyligen vid ett seminarium innehållet i registret för representanter för alla kassorna i landet. Registret skall innehålla arbetsgivare, yrke, diagnos, namn, adress, personnummer, sjukpenninggrundande inkomst, sjukdomshistorik, tillhörighet till lokalkontor och arbetsställe. Det går att göra uppräkningen väldigt lång. Redan i dag pågår försöksverksamhet för ett sådant register i mindre skala i Dalby. Registret skall ”designas”. Det var tänkt att registret skulle köras i gång den 30 juni. Sedan var tidsplanen skisserad så att i varje län på ett kontor skulle registret installeras efter hand. 1992 skulle registret finnas på alla 430 lokalkontor över hela landet. Vid mitten av 1990-talet skulle ett viktigt kliv ha tagits i kampen mot ohälsa, som FAS 90-ledningen uttrycker det. Ändamålet är gott. Kampen mot ohälsa måste föras med kraft och på alla fronter och nivåer. Men ändamålet får inte helga medlen. Det är därför jag står här i dag. Jag välkomnar socialministerns avsikt att föreslå att regeringen ger ett bemyndigande om ett särskilt utredningsuppdrag, vilket även datainspektionen har skrivit till regeringen om. Sedan får vi i riksdagen ta ställning till utformningen av en sådan registerlag. Jag har varit med i försäkringskassan sedan 1983 när FAS 90 första gången nämndes. Men det är märkligt att inte säkerhetsoch integritetsfrågorna har rönt någon större uppmärksamhet i t.ex. massmedia. Inte heller har de under denna långa projekttid utgjort något projekt för FAS 90. Datainspektionen har bara haft några månader på sig att ta ställning, och det när det nästan är dags för FAS 90 att rulla i gång i Dalby. Man har haft mycket kort tid på sig att sätta sig in och bedöma säkerhetsoch integritetsfrågorna. Det har man också skrivit om till regeringen. Detta är förvirrande. Det finns särskilda yttranden i datainspektionens rapport. Det går att känna igen ett mönster här. Ofta är det så när det gäller viktiga frågor, t.ex. integritet och andra rättsliga frågor, att de försummas och förhalas till en tidpunkt så nära så att det nästan inte finns någon återvändo. Det är en känsla man får när det gäller detta projekt. Därför är det som socialministern aviserar utomordentligt glädjande. Det har gått så långt att tjänstemännen vid lagenheten på riksförsäkringsverket enligt uppgift själva har börjat utforma ett lagförslag om registret som skall vara klart i oktober. Nu i elfte timman har ett delprojekt i FAS 90 startat. Första sammanträdet var den 16 mars. Det verkar vara i sista minuten. Jag har några ytterligare frågor att ställa till socialministern. Kommer utredningen att bli parlamentarisk? Borde inte integritetsfrågorna ha utretts på annat sätt än vid dessa försök som tjänstemännen på riksförsäkringsverkets lagenhet sysselsätter sig med? Är det riktigt att den myndighet som själv berörs av verksamheten skisserar ett lagförslag? Anser socialministern att ytterligare försöksverksamhet skall förekomma före riksdagen haft möjlighet att agera i denna mycket känsliga integritetsfråga? Avser socialministern att ge direktiv till den av socialministern nu aviserade utredningen, så att man förutsättningslöst kan utreda andra organisatoriska lösningar än den mycket omfattande ADB-hantering som FAS 90 har arbetat med i alla dessa år för att åstadkomma bättre möjligheter att effektivisera rehabiliteringsverksamheten? Slutligen har jag en ytterligare fråga. Det gäller andra lagar som är mycket nära samordnade med de lagar som skall stiftas. Det gäller t.ex. allmän försäkring, AFL, som ju inte alls har några lagrum som berör det samarbete som skall ske mellan olika myndigheter, dvs. aktörer som de kallas i rehabiliteringsbetänkandet. Kommer även sekretesslagstiftningen att beröras i utredningsarbetet?

Herr talman! Marianne Jönsson undrade huruvida utredningen skall vara parlamentarisk eller inte. Det har jag ännu inte tagit ställning till. Det är möjligt att man skall göra en kombination som innebär att man har en enmansutredare som till sig har knuten en rådgivande parlamentariskt sammansatt grupp. Men jag funderar fortfarande på själva utredningsformen. Marianne Jönsson frågade vidare om man borde ha haft en annan ordning. Nu i efterhand anser jag att man mycket tidigare borde ha fördjupat sig i integritetsfrågorna. Man har dock haft en diskussion om dessa frågor. Under resans gång vid hanteringen av utveckling av systemen har man också haft mycket ingående diskussioner om integritetsfrågorna. Det som vi nu diskuterar är ju en fördjupad utredning och en registerlag. Detta borde ha föregått just den här hanteringen. I sitt inlägg sade Marianne Jönsson att det är stora områden som rör privatliv, sjukdom, ekonomisk ersättning osv., som innefattas. För att det inte skall bli några missförstånd vill jag säga att i datainspektionens yttrande över tillståndet till försöksverksamheten har man varit noga med att hänvisa till 4§ i datalagen, där frågor om brott, om avtjänande av straff, om man är förmål för omhändertagande eller andra typer av tvångsåtgärder berörs. 4 § da talagen tar också upp frågor som rör denna typ av integritet. Dessa uppgifter skall inte få förkomma i detta register. Dessutom poängteras i yttrandet att normalt sett, enligt gällande lag, skall detta register klassas enligt skyddsklass 2, men med hänsyn till att det rör sig om ett socialförsäkringsregister lyfts det upp till skyddsklass 1. Marianne Jönsson undrade också om huruvida man tänker tillåta ytterligare någon försöksverksamhet. Försöksverksamheten är i dag på gång. Man har ifrån riksförsäkringsverket ansökt om att få genomföra ytterligare två försöksverksamheter. Min föresats är att det därutöver inte skall förekomma någon ytterligare försöksverksamhet, utan att man sedan skall kunna lägga fram ett förslag om en ny registerlag, innan man går vidare med att sjösätta hela datoriseringssystemet.
Herr talman! Jag ber att få tacka för dessa kompletterande upplysningar. Det är mycket värdefullt och förhoppningsfullt att man tar detta med så stort allvar. Jag vill ta upp frågan om samkörning. Redan i dag finns ca 300 register på försäkringskassans område som datainspektionen har givit sitt tillstånd till. Ett av dessa register samkörs med kriminalvårdsstyrelsens register, för att man skall ha kunskap om vilka av försäkringstagarna som är omhändertagna för kriminalvård. Jag har svårt att se någon skillnad när det gäller de övriga registren. Socialministern framhöll att det skulle vara en avsevärd skillnad. Nu aviseras ett förslag om en arbetsgivarperiod om 14 dagar. Vi har ännu inte sett någon proposition om detta, men enligt uppgifter från försäkringskassevärlden sägs — kanske litet känslosamt uttryckt — att FAS 90 drabbas av arbetsgivarperioden. Jag undrar om socialministern instämmer i just denna formulering. Det kan vara en journalists formulering, men man känner kanske — enligt vad som står i budgetpropositionen — att detta skulle vara ett stort rationaliseringsprojekt som förändrar karaktären. Av 11 miljoner sjukdomsfall faller 9 miljoner bort. Kvar blir då 2 miljoner fall som omhändertas av kassan. Det var en fråga.
Herr talman! Jag vill först säga att när det gäller den samkörning med kriminalvårdsregistret som sker för att fastställa sjukersättning, är detta ett register som man redan har fått tillstånd till med hänvisning till datalagen. När man nu skall gå in och titta på en ny registerlag är det klart att det finns skäl att också se över hur andra typer av sådana här register hanteras. Angående den oro som de försäkringsanställda hyser inför förslaget om att införa en lagfäst sjuklön kan jag säga att jag kan förstå att det finns en oro inför alla så stora förändringar som detta innebär innan information om hur ett förslag är utformat i detalj har trängt ut till alla försäkringskassor. Detta förslag är ännu inte utformat i sina detaljer. Vi kommer att ta hänsyn också till sådana frågor som rör hur information från arbetsgivarna om sjukskrivningstider — dock inte sådant som har med diagnoser eller annat att göra — skall kunna föras in i försäkringskassornas information. Men detta är någonting som vi får återkomma till när själva förslaget skall utformas.
Herr talman! Jag hade ytterligare en fråga till socialministern, en fråga som avser de andra lagar som kommer att bli inbegripna i denna stora översyn. Det gäller främst lagen om allmän försäkring. Det är kanske för tidigt att fråga socialministern, men för närvarande finns det ingenting i lagen som säger någonting om den nya roll som tjänstemän och anställda på försäkringskassan får att agera efter i rehabiliteringssyfte i samarbete med andra aktörer på marknaden, enligt vad som sägs i rehabiliteringsbetänkandet. Detta är någonting helt nytt. Det finns ingenting om detta, dvs. kompletterande bestämmelser om befogenheter och den enskildes rättsliga ställning i förhållande till dessa befogenheter.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att medverka till att kasinon enligt internationella regler etableras i Sverige. Sten Andersson i Malmö hävdar att internationella kasinoregler tillämpas och spelautomater tillåts över allt utom i Sverige, Albanien och Rumänien. Enligt vad jag erfarit har varken Danmark, Finland eller Norge för närvarande kasinospel enligt internationella regler. I Danmark finns ett lagförslag i frågan som kommer att behandlas av folketinget före sommaren. I Finland utreds frågan för närvarande i inrikesministeriet. Frågan om inrättande av kasino med internationella regler har här i Sverige behandlats i olika sammanhang. Punktskatteutredningen föreslog år 1974 att ett antal kasinon skulle inrättas i Sverige, främst i större städer och på större turistorter. Vid remissbehandlingen var praktiskt taget samtliga remissinstanser negativa till förslaget. Lotteriutredningen anförde i sitt betänkande år 1979 att den inte funnit skäl att ansluta sig till tanken på kasinoverksamhet i vårt land. Riksdagen har tidigare avslagit ett antal motioner i frågan. Skälet till den negativa hållningen har främst varit de sociala problem som kan följa av kasinoverksamheten. Det finns anledning att följa utvecklingen på detta område, men jag är inte beredd att nu ta några initiativ till ändringar i lotterilagen.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Låt oss först klara ut hur läget är i Norden. Åland, som ju tillhör Finland, även om man har en viss ”självständig” status, har i dag ett fungerande kasino enligt internationella regler. I Danmark kommer enligt pressuppgifter ett förslag att tas till sommaren. I Norge har man börjat diskutera frågan. I Norge tillåter man spel på enarmade banditer. Röda korset står som huvud man och får hand om intäkterna. Verksamhet som anses som förkastlig och fördärvlig i Sverige, tillåts således i andra länder i Norden. När det gäller Europa är det faktiskt bara i Albanien som man i dag inte har några tankar i den här riktningen. Rumänien har ju i och för sig inget internationellt kasino, men det kommer. Med tanke på att jag har interpellerat och motionerat i denna fråga tidigare, var jag inbjuden till en invigning av ett kasino nere i Sopot i Polen den 4—5. Tyvärr kunde jag inte komma dit, men det här visar att sådan verksamhet förekommer överallt. Vi i Sverige klarar dock inte av det. Det är dubbelmoralen i sin prydno. Angående punktskatteutredningens förslag säger statsrådet att vid remissbehandlingen var i det närmaste samtliga remissinstanser negativa till förslaget. Detta skulle vi kanske kunna ha en liten extra debatt om. Vad som irriterar mig är att det oftast anförs sociala skäl mot att tillåta verksamheten i Sverige. Då frågar jag mig, herr talman och herr statsråd, vad det finns för speciellt sociala skäl emot ett införande i Sverige av ett kasino enligt internationella regler. På torsdag kväll när det är totospel på Solvalla kan jag åka dit ut, ställa mig i kö till luckan och tio sekunder innan första loppet går säga till damen i luckan att jag vill spela 100 000 kr. på häst nr 5 som vinnare. Vinner nr 5 har jag pengarna i handen några minuter senare. Jag kan gå in i en tobaksaffär, i ett varuhus, på hundratals ställen här i Stockholm och köpa så många trisslotter som jag anser att jag har råd med. Jag får själv bestämma. Vinner jag upp till 1 000 kr. när jag har skrapat på trisslotten, får jag pengarna kontant i handen. Vari ligger den stora skillnaden som gör att den ena verksamheten tillåts men den andra inte? Någon konsekvens kan man väl i alla fall få lov att begära även av politiker. Statsrådet säger till slut i alla fall — vilket är hoppingivande — att det finns anledning att följa utvecklingen, men att han nu tyvärr inte är beredd att ta några initiativ till förändringar. Jag vill fråga finansminister Allan Larsson vad som skall ske i Sverige och i vår omvärld innan vi anser att svenska folket är myndigt och kapabelt att självt bestämma om det vill spela sina pengar i Sverige på ett kasino baserat på internationella regler. Det är faktiskt något egendomligt, herr talman, att i stort sett hela Europa förutom i Albanien tillåter politiker och regeringarna människor att själva bestämma, men i Sverige skall vi fortfarande ”ta hand om” våra medborgare i vissa sammanhang. När det däremot gäller spel som staten är ägare till känner man inga hämningar. Än en gång vill jag fråga: Vad skall ske innan vi i Sverige kan tänka oss att ansluta oss till Europa även på det här området?

Herr talman! Till Sten Andersson i Malmö vill jag säga att de sociala skälen har behandlats i riksdagen. Jag har tagit del av vad som har sagts här tidigare. Det är en viktig utgångspunkt för bedömningen. Den andra frågan, vad som skall ske i Sverige innan det tas några initiativ, är jag inte beredd att nu ytterligare kommentera. Jag vill följa utvecklingen. Det är en för min del intressant fråga, men för dagen vill jag inte gå längre än så här.

Herr talman! Jag noterar framför allt det sista med tacksamhet — statsrådet är trots allt inte helt kallsinnig inför möjligheten att förelägga riksdagen förslag där man även i denna fråga myndigförklarar svenska folket. Den första meningen har jag däremot hört hundratals gånger i den här kammaren — dvs. hänvisningen till sociala skäl. Jag beskrev i mitt inledande anförande vad man får lov att göra i dag när staten äger de olika spelinstituten eller spelbolagen. Är det inte fråga om än värre sociala företeelser? Man går inte in på ett kasino i t.ex. Travemände, London eller Paris spontant och kastar bort en massa pengar. Det är i regel noga övervägt. I t.ex. Storbritannien måste man vara medlem innan man får lov att spela på ett kasino. Medlemskap måste man söka 24 timmar innan. Den person som aldrig hade tänkt spela på ett kasino men som plötsligt får en spontan idé, förhindras tack vare den regeln. Man behöver inte skriva på någon som helst förbindelse för att gå ut och köpa trisslotter för 1 milj.kr. här på Vasagatan. Det går alldeles utmärkt. Det behövs inte heller någon förbindelse för att gå ut på Solvalla på torsdag kväll och spela för så mycket man anser sig ha råd med. När det gäller spelformer där staten tar in enorma pengar har man inga hämningar. Mot ett införande av kasinon, som i dag är på frammarsch över hela Europa, anför man däremot sociala skäl. Jag har som sagt, herr talman, fått höra dessa skäl många gånger, men jag blir lika litet imponerad varje gång.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om de pressuppgifter är riktiga, där jag skulle ha hävdat att det finns ett annat slags flyktinghat i Skåne än i övriga Sverige. Han har också bett mig definiera olika former av flyktinghat i olika delar av landet. Sten Andersson antyder att det skulle vara ”statsrådsmanipulation”, att en ansvarig minister försöker svara på en fråga från en reporter om eventuellt flyktinghat i Skåne. Jag försöker alltid svara på journalisternas frågor så gott jag kan. I det här fallet ställdes frågorna i en tumultartad situation efter ett torgmöte, där stämningen mot invandrare och flyktingar var mycket hätsk och upprörd. När reportrar ställer ledande frågor kan man även om man är aldrig så varsam i sina formuleringar ändå bli citerad på ett sätt som är svårt att känna igen. Det är säkert en situation som Sten Andersson också är förtrogen med. Sveriges Radio intervjuade mig senare, och då fick jag lyckligtvis möjlighet att rätta till vad som stått i den tidningsartikel Sten Andersson nämner. Även i radio fick jag frågan om de här stämningarna i Skåne på något sätt skiljer sig från dem man möter i andra delar av landet. Mitt svar var då — liksom till tidningsreportern — att jag inte vill spekulera över om det råder några skillnader mellan olika landsändar i fråga om synen på flyktingar och vad det i så fall skulle bero på. Det är mycket farligt att generalisera och pådyvla grupper av människor uppfattningar utifrån enstaka händelser. Däremot finns inslag i de stämningar som piskas fram på olika håll, som borde göra inte bara mig utan även Sten Andersson mycket bekymrad. De stämningarna finns definitivt också i Malmö. Jag underströk för pressen i Skåne att det kan finnas en förklaring till ett annat stämningsläge där. Inströmningen av asylsökande har fått en tyngdpunkt just i Skåne. Det påverkar naturligtvis människor som irriterats av bristerna i mottagningssystemet. Får de dessutom vilseledande information från invandrarfientliga grupper med hemvist bl.a. i Skåne, att södra Sverige nu skulle ha drabbats av en fullständigt okontrollerad invandring, kan reaktionen bli den jag mötte under torgmötet. På andra håll i landet möts jag som invandrarminister av kritik för beslutet i december förra året att begränsa möjligheterna för vissa asylsökande att stanna i landet. Där demonstrerar man för flyktingar och asylsökande. Det är bara att konstatera att det inte är lätt att vara alla till lags.

Herr talman! Låt mig först hålla med statsrådet om det sista hon sade: Det är inte lätt att vara alla till lags. Det är bra att statsrådet erkänner att hon gjort detta uttalande, och jag kan ”köpa” argumentet att vi ibland säger saker och ting som inte alltid är så noga övertänkta. Det gör jag också, vilket statsrådet också påpekar i svaret. Men jag tycker ändå att ett statsråd i en så här känslig fråga verkligen borde tänka på att det hon säger kan uppfattas så, att detta är hennes åsikt. Framför allt i en så inflammerad fråga som detta i dag är gäller det att hålla tand för tunga. Herr talman! Vidare säger statsrådet att jag har antytt att det varit fråga om ”statsrådsmanipulation”. Det är ett missförstånd — jag påstår att det är statsrådsmanipulation. Statsrådet sade nämligen också där nere i Malmö: ”Hur skulle ni annars få era kontor städade och hur skulle ni få era bussar körda?” Med anledning av att statsrådet gjorde detta uttalande i Malmö tog jag kontakt med Malmö Lokaltrafik och fick då veta att det visserligen finns invandrare som kör bussar men att det är invandrare av den kategori som kom till Sverige på 60 och 70-talen. Däremot har ingen som under 80-talet erhållit asyl i Sverige anställts som bussförare i Malmö. Är man pressad kan man naturligtvis tillgripa sådana argument, men de blir för den skull inte mer sanna. Om man nu skall jämföra olika landsändar tror jag att jag kan säga att vi i Skåne ligger på tio-i-topp-listan när det gäller att erbjuda invandrare jobb. Där har vi legat i många år. Det som är farligt i denna debatt — och här kan även statsrådet ibland synda — är att man inte alltid skiljer på flyktingar och invandrare. Jag vill inte generalisera, men det är riktigt att det finns grupper av människor med kortklippt hår, klädda i höga snörläderkängor, som i denna debatt uppträder på ett sätt som är absolut förkastligt. Då det gäller att bekämpa dem med argument, är jag fullt villig att ställa mig på statsrådets sida. Men jag vill som sagt inte generalisera, utan det kan även i dessa grupper finnas vettiga människor. För att ytterligare klargöra min inställning i denna fråga vill jag tala om för statsrådet att något av det värsta jag kan uppleva är att t.ex. små barn blir mobbade därför att de har en annan hudfärg än majoriteten av skolkamraterna. Jag har sagt många gånger tidigare och jag upprepar det nu, att en människa skall dömas uteslutande efter sina handlingar. Ras, hudfärg eller religion är i det sammanhanget totalt ointressanta.

Som jag tidigare sagt finns det grupper i Skåne, liksom i andra delar av Sverige, som är uppenbart invandrarfientliga. Men dem känner vi till, och vi har under alla år lyckats bra med att bekämpa dem med argument. De har aldrig vunnit något större gehör i den svenska samhällsdebatten eller bland det svenska folken. Däremot är det så att både politiker och media ibland försöker dölja saker och ting. Det sägs ibland att kommuner inte vill ta emot fler asylsökande. Jag kan ibland förstå dessa kommuner. Malmö kommun skrev i fjol ett avtal med invandrarverket om att man skulle ta emot 600 flyktingar. Man fick ytterligare 1 500, som kom från andra kommuner. I dessa kommuner slår sig kommunalråden för bröstet och säger att de tar emot 40-60 flyktingar varje år. De vet att flyktingarna inte stannar i deras kommuner mer än några veckor eller månader. Då kan jag förstå att det blir problem i storstäderna.
Herr talman! Den sista frågan bör vi kanske utveckla litet närmare i en annan interpellationsdebatt. Redan genom att formulera frågan på det sätt som Sten Andersson i Malmö gör tycker jag att han bidrar till de fördomar som mycket av de invandrarfientliga stämningarna grundar sig på. Sten Andersson gör också precis så som en och annan journalist ibland gör — det var detta som inträffade i Malmö; han citerar felaktigt. Han påstår att jag i mitt svar skulle ha förklarat stämningsläget i Skåne med att mottagningssystemet har havererat. Detta uttryck har jag över huvud taget inte använt i mitt interpellationssvar. Det är ett bra exempel på hur det kan gå till och på hur det gick till vid denna intervju. För att undvika alla missförstånd vill jag påpeka att mitt första svar inte alls innehöll någonting som skulle tyda på att jag anser att det skulle finnas ett speciellt flyktinghat i Skåne. Men det stämningsläge som rådde på två torgmöten i Malmö har jag inte upplevt någon annanstans. Detta var någonting speciellt, och jag tycker att det finns anledning att fundera över om det där finns ett speciellt stämningsläge och vad detta i så fall skulle kunna bero på. Den enda förklaringen är då att det under den senaste tiden varit en stark slagsida på inströmningen av asylsökande just till Skåne. Detta har också blivit mycket uppmärksammat.

Jag förstår uppriktigt sagt inte hur det skulle kunna gagna saken eller ge några partipolitiska poäng, om jag i kammaren plockade fram tidningsuttalanden, som, som Sten Andersson mycket väl känner till, kan bli mycket vinklade. Det finns ett annat lika galet exempel från den här lördagen när det gäller tidningarna i Skåne. Även detta har bidragit till att jag har fått många brev. Jag tror att jag skall berätta om det, så att Sten Andersson och andra som händelsevis lyssnar skall förstå. Jag fick en fråga av flera journalister på grund av den vid tillfället mycket stora inströmningen av människor via Polen. Det gällde bl.a. falska viseringar som såldes i Polen. Man frågade mig om falska handlingar i asylsökandeströmmen. Jag försökte mycket noggrant förklara hur det ligger till. Först och främst vill jag påpeka att vi inte får spela med i ett organiserat profiterande på olyckliga människor. Självfallet måste vi komma till rätta med problemet, och vi har också försökt att ta itu med det senaste fenomenet i Polen. Men människor som har goda skäl att söka en fristad i Sverige kan tvingas använda sig av falska handlingar för att ta sig ut ur sitt land och för att ta sig hit. Därför måste vi pröva skälen även för dem som kommer och presenterar falska handlingar. Det här resulterade i en tidningsrubrik där det hette att Maj-Lis Lööw sade att vi måste acceptera falska visum. Det gäller att pröva skälen, men det är inte alls säkert att man accepterar att människor kommer med falska visum. I det här sammanhanget har det orsakat många missförstånd. Det kan vara små nyanser i tidningsrubriker som åstadkommer detta. Som statsråd kan man försöka bevaka det hela. Man kan i möjligaste mån, om det finns tid, själv och genom sina medhjälpare försöka att rätta till, dementera och skriva klargörande debattartiklar. Men det är inte alltid man klarar uppgiften.
Herr talman! Om inte fru Lööw hade blivit statsråd kunde hon ha blivit lärarinna. Hon har en lärarinneattityd. Det verkar som om hon skulle stå och docera för småbarn om hur det egentligen ligger till. Låt mig sedan säga en sak: Det är jag själv som med hänsyn till regler som riksdagen tillåter och accepterar bestämmer vilka frågor jag skall ta upp och till vilka statsråd jag skall ställa dem. Jag kommer aldrig att fråga ett statsråd om lov, om det är dumt, ologiskt eller partitaktiskt olämpligt. Jag ställer frågor på grundval av min egen övertygelse. Det här med falska handlingar, fru statsråd, har vi talat om hundra gånger i riksdagen. Om en person vill fly från ett land och inte kommer därifrån utan en viss handling, måste vi, det är väl helt klart, acceptera den handlingen. Ingen har väl sagt att vi inte skall ta emot sådana personer och pröva deras ansökan. Men ibland under de senaste åren har 80-90 96 av människorna i vissa grupper bevisligen haft t.ex. ID-handlingar och biljetter under en turné runt hela Europa. Men strax före ankomsten till Arlanda har dessa papper kastats bort. Om det t.ex. kommer hit en iranier som säger: Mitt pass är falskt, eftersom jag var tvingad att köpa ett falskt pass i Teheran för att komma ut, är det enligt min mening en i högsta grad trovärdig förklaring. Men samtidigt vet vi att ingen — det borde också fru statsrådet notera — lämnar Turkiet, Iran, Irak eller Chile utan att på flygplatsen ha haft ett pass. Ett pass — förfalskat eller legalt — har alltså funnits, men i 80-90 26 av fallen har de kastats bort strax före flyktingens ankomst till Sverige. Vad sedan gäller det som vissa journalister skriver får journalisterna väl anses ha samma trovärdighet som vissa politiker. Man får väl tro på att de arbetar seriöst i sitt skrivande. Jag kan inte tänka mig att en journalist gång på gång skriver medvetet felaktigt. Vad sedan då beträffar ordet ”havererat”: Om jag sade att det ordet hade använts i någon tidning, är det fel, och det ber jag om ursäkt för. Jag har däremot själv sagt att flyktingpolitiken har havererat. Den havererade i november i fjol. Anledningen till att den inte kunde klaras var de signaler som regeringen själv hade sänt ut till omvärlden. Det är alltså regeringen som har skulden till den sits som vi har i dag, ingen annan.
Herr talman! Jag vill påstå att inte heller magister Andersson är oäven i katedern. Jag behöver faktiskt ingen undervisning om dokumentlöshet, falska handlingar osv., men nu var det falska handlingar som vi talade om, inte om dokumentlöshet. Vi kan väl hjälpas åt med att förklara för hela svenska folket, inte minst för skåningarna, att en flykting kan ha goda skäl för att komma hit på falska handlingar. När det gäller användningen av ordet ”havererat” var det inte så som Sten Andersson i Malmö sade. Vad Sten Andersson gjorde — jag rekommenderar Sten Andersson att på den punkten gå tillbaka till snabbprotokollet — var att han lade ordet i min mun med utgångspunkt i interpellationssvaret. Jag menar att det är ett bra exempel på hur man kan bli felciterad. Jag vill vidare inte bestrida att det finns seriöst arbetande journalister i vårt land, men framställningen kan ändå bli vinklad genom att de har begränsad tillgång till tid och begränsat utrymme till förfogande i spalterna. Ännu mer vinklat kan det bli om rubriksättaren drar felaktiga slutsatser. Men vad jag menar är att vi knappast reder ut sådana saker här i kammaren. Jag tycker dock att det är viktigt att vi är överens i denna debatt om att tillsammans försöka möta de invandrarfientliga stämningar som i dag är så tydliga på olika håll. Jag tycker däremot inte att vi skall göra någon skarp åtskillnad mellan flyktingar och invandrare. I de mest extrema uttrycken för främlingsfientlighet och främlingshat skiljer man ofta inte på flyktingar och invandrare utan riktar sig mot båda kategorierna. Jag förstår inte riktigt vad Sten Andersson menar när han säger att jag måste skilja på flyktingar och invandrare. Det var faktiskt inte specifikt flyktingar som jag syftade på när jag försökte ge några exempel för malmöborna från alla de yrkesoch samhällsområden där verksamheten sannolikt skulle om inte stanna så åtminstone kärva ordentligt, om vi inte längre hade tillgång till våra invandrare. Det var bara ett sätt att försöka peka på hur mycket de har betytt för utvecklingen i Sverige.

Herr talman! Nu fick statsrådet den chans som hon hade efterlyst tidigare. Nu slapp hon nämligen att skriva artiklar eller tillrättalägganden. Jag bad ju faktiskt om ursäkt om jag hade sagt att det framgick av interpellationssvaret att skälen till vissa stämningar i Skåne berodde på att flyktingpolitiken hade havererat. Jag bad alltså om ursäkt för detta i mitt förra inlägg. Däremot hävdade jag bestämt att flyktingpolitiken har havererat på grund av den politik som regeringen har bedrivit men som den nu tack och lov har ändrat. Statsrådet och jag är helt överens om att invandrarfientliga och flyktingfientliga stämningar — dvs. att man agerar mot människor på grund av deras ras, religion eller hudfärg — skall vi alla tillsammans även framöver bekämpa. Jag ser dock, till skillnad från statsrådet, skillnad mellan flyktingpolitik och invandrarpolitik. Invandrarpolitiken skärptes för många år sedan, så att det är svårt för utomnordiska människor att komma till Sverige för att jobba. Men Sverige har haft en mycket ”generös” flyktingpolitik. Det har givits signaler om att människor kan komma till Sverige och söka asyl, även om de har skäl som inte är helt klara. Regeringen har själv skapat denna situation. Förlorarna i detta sammanhang är framför allt de miljoner människor som sitter i världens tyvärr alltför många flyktingläger, men som inte har kontakter eller pengar. De människor som har kontakter och pengar har däremot kunnat köpa falska pass för att kunna ta sig till Sverige. Jag kan hålla med om att det handlar om ett fåtal människor, om man ser till den totala flyktingsituationen i världen. Men det är fråga om många människor för ett land av Sveriges storlek. Vi i Sverige har under senare år givit nästan lika mycket i flyktinghjälp i Sverige som FN har till sitt förfogande till sin totala flyktinghjälp internationellt sett. Sveriges andel av flyktinghjälpen har alltså minskat. För några år sedan gavs 75 Zoe av den svenska flyktinghjälpen till verksamhet utomlands. I dag är situationen en helt annan. Sverige ger mest till verksamheten i Sverige. Och jag måste beklaga att en majoritet av de människor som under det senaste åren har sökt asyl i Sverige icke har velat spela med öppna kort — och jag säger det en gång till med tanke på protokollet — utan de har medvetet, kallt och beräknande fört svenska folket bakom ljuset. Vi vill hjälpa, men vi vill framför allt hjälpa rätt människor och där hjälpen behövs bäst.

Fru talman! Per Gahrton har frågat mig dels vad som i dag gäller beträffande åsiktsregistrering inom partioch statsapparat av icke-socialdemokrater, dels vilken roll jag spelat under min politiska karriär beträffande den s.k. Sapoverksamhet som beskrivs i boken ”Kommunistjägarna”. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Låt mig inledningsvis slå fast att det socialdemokratiska partiet inte bedriver någon åsiktsregistrering. Beträffande staten får enligt 2 kap. 3§ i regeringsformen anteckning om medborgare i allmänt register inte utan hans samtycke grundas enbart på hans politiska åskådning. I och med denna bestämmelse finns alltså ett grundlagsskyddat förbud mot åsiktsregistrering. Till detta kan läggas att justitiekanslern på regeringens uppdrag nyligen utrett om otillåten åsiktsregistrering har förekommit hos säkerhetspolisen efter år 1969. I sitt yttrande slår JK fast att någon otillåten registrering inte förekommit. Per Gahrton hänvisar i sina frågor till en nyutkommen bok, ”Kommunistjägarna”. Jag accepterar inte den beskrivning som ges i boken och som också återspeglas i frågorna. Efter andra världskriget tog kommunistiska partier med våld makten i Östeuropa. I Sverige förde socialdemokrater en målmedveten kamp mot kommunisterna på arbetsplatserna för att förhindra att något sådant skulle kunna hända här. Det var tidvis en mycket hård kamp. Detta var emellertid före min tid som ansvarig i centrala politiska sammanhang. Jag hann därför inte göra någon insats på detta området. Det får andra ta åt sig äran av.
Fru talman! Jag får först ge statsministern en eloge för att han över huvud taget gör någon sorts försök att svara. Jag har ställt liknande frågor till Sten Andersson, f.d. partisekreterare. Han har låtit meddela att han över huvud taget inte tänker svara. Till svarets innehåll. Ingvar Carlsson accepterar inte den beskrivning som görs i denna synnerligen väldokumenterade bok. Vad är det, Ingvar Carlsson, som väsentligen är fel? Har socialdemokratin aldrig registrerat partifiender inom de socialdemokratiska arbetsplatsorganisationerna? Genomfördes inte fackliga undersökningar under 1965 och på 1970-talet, där man antecknade partitillhörighet hos styrelsers olika enskilda medlemmar i fackliga avdelningar? Är detta lögnaktigt? Är det inte så att denna arbetsplatsorganisation, s.k. Sapo, samarbetade intimt med IB? Var finns för övrigt IB:s register? Vart har de tagit vägen? Det här är en olöst fråga i hela IB-debatten. Finns de möjligen bland beredskapsregistren? När det gäller Ingvar Carlssons egna insatser framgår det i boken — och det går att kontrollera på annat sätt — att han var SSU-ordförande 1961 till 1967. SSU-ordförandena var enligt denna bok mycket centralt aktiva i detta sammanhang. Ingvar Carlsson och Birger Elmén träffades många gånger i tjänsten. Man måste väl begära av statsministern, när det görs allvarliga beskyllningar i denna väldokumenterade bok, något mer än att Ingvar Carlsson bara säger att han inte accepterar bilden och sedan antyder att han är väldigt stolt över en hård kamp som har förts utan att gå in på hur denna kamp har förts? Anklagelserna är att de fördes med ojusta medel och med åsiktsregistrering. Det finns en lång rad frågor, Ingvar Carlsson, som verkligen kräver belysning.

Fru talman! Jag skall be att få tacka så mycket för svaret som Anita Gradin har gett. Jag är oroad av två skäl över denna process. Det ena skälet är att jag tycker att den demokratiska insynen är mycket svag, för att inte säga obefintlig, i vissa avseenden. Det andra skälet är att tidtabellen i dessa förhandlingar är mycket högt uppskruvad. Dessa två saker samverkar dess värre på ett sätt som inte är bra. Jag sitter själv med i EFTA-delegationen som suppleant. Jag får inte vara med på alla möten, men jag får vara med på en del och har tillgång till viss information. Men det känns även där pressande med denna tidtabell. Jag oroar mig egentligen över att listan på undantag som skall tas fram så småningom och som bl.a. rör områdena miljö, säkerhet och hälsa — som vi fick reda på vid det förra informationstillfället — utgör sådana frågor som inte är frågor enbart för experter, eller opolitiska frågor. Det är frågor som har växt fram i en demokratisk process i det här landet. Det är frågor som har förts fram i miljöorganisationer, fackförbund och liknande. Detta har gjort att vi har kommit dit vi har kommit. Hela den samling människor som har varit med i denna process är naturligtvis intresserade av att få ta del av en process där man sedan skall pressa ned kraven, nivåerna, önskemålen eller vad det nu kan vara. Kommer det att bli möjligt för oss att hinna få en demokratisk behandling och få en demokratisk process som kan passa in i denna tidtabell som man arbetar efter? Även om avtalet inte skall vara klart förrän om två år, skall ju ändå ett avtal kunna träffas i slutet av 1990. Hur skall vi då ha hunnit att diskutera detta, föra ut frågorna och få tillbaka en reaktion från alla de breda grupper som berörs? Det oroar mig mycket. Jag tycker inte att detta svar lugnar mig i det avseendet, att det blir en demokratisk insyn och tid för denna process att verka.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

Kan man tänka sig ett läge när regeringen kommer till riksdagen och säger sig vara så hårt pressad av tidtabellen att den vill ha till stånd en diskussion om man verkligen skall genomföra arbetet enligt tidtabellen, eller om vi skall skjuta på den och i stället låta en demokratisk process verka i en omfattning som kanske skulle vara bättre? Jag tycker inte om EG-harmoniseringen, och det vet Anita Gradin. Oavsett vad man tycker borde det för alla parter vara bättre att få till stånd ett beslut som är demokratiskt förankrat och som har ett bredd stöd så att folk inte känner sig överkörda. I den här situationen tycker jag att det verkar som att risken är väldigt stor för att många människor och grupper kommer att känna sig överkörda i den här processen. Då blir också underlaget mycket ihåligt.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

Miljörörelsen t.ex. skulle ha behov av att diskutera i fora utanför de stängda sammanträdesrum där ändå mycket av processen regleras. Jag tycker att det är berättigat att tala om en odemokratisk process, eftersom det förekommer så mycket hemligstämplingar och slutna rum i denna fråga. Vi har diskuterat i många andra sammanhang i det här huset att det förhåller sig på det här sättet. Det är viktigt att också människor utanför de snäva partigrupperna får möjlighet att vara med och påverka i den här viktiga diskussionen om Sveriges framtid för att vi skall kunna uppnå en bred förankring. Jag tänker på fackföreningsrörelsen och miljörörelsen. Då får det ta sin tid, då måste det finnas ett läge där man säger att den demokratiska processen är så viktig och värdefull att tidtabellen kanske får skjutas upp. Skulle detta var möjligt?

Fru talman! Jag vet ju, och det vet Anita Gradin också, att det hos konstitutionsutskottet ligger ett ärende där frågorna och turerna kring EG-harmoniseringen behandlas. Och vi vet också hur möjligt eller omöjligt det har va rit att få ta del av detta papper. Så vi kan nog vara överens om att det inte råder någon total offentlighet i den här frågan. Jag inser att vi inte kommer längre i den här debatten i dag. Men jag skulle ändå vilja ställa frågan om Anita Gradin ser det som möjligt att man kan ta upp och diskutera frågan om tidtabellen och att det kan vara viktigare att ha en ordentlig och demokratisk diskussion, i Sverige som enskilt land, inför förhandlingarna i stället för att hålla tidtabellen i förhållande till EG:s tidtabell.

Fru talman! Jag hoppas verkligen att Anita Gradin återkommer till riksdagen och att den avgörande frågan då inte är tidtabellen och om vi skall hinna med, utan att det är innehållet i de överenskommelser som vi träffar och de processer som skall leda fram till besluten som är viktigast i denna fråga.

Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Orsaken till att jag ställde den här frågan är att jag läste denna utredning och blev litet oroad över de signaler som skickas ut ifrån den. Man säger i utredningstexten att undantag från huvudprincipen om samarbete med andra länder om vapentillverkning bör kunna göras för det fall att regeringen vid sin totalbedömning kommer till slutsatsen att det är ett starkt svenskt försvarspolitiskt intresse att samarbete kommer till stånd. Är det då en förutsättning från motpartens sida att viss export därifrån tillåts, kan i det enskilda fallet export till tredje land medges av regeringen inom ramen för samarbetslandets exportregler. Vi har samarbete med fyra stora länder — Storbritannien, USA, Frankrike och Västtyskland — vilka är stora vapenexportörer till Israel, Egypten, Saudiarabien och Irak. Jag blev litet orolig när jag läste det som stod i utredningen, och det var därför som jag ställde den här frågan till ministern, som i ett tal den 16 mars utvecklade sin syn på detta. Det som statsrådet säger om dessa principer är glädjande, men jag skulle ändå vilja att statsrådet förtydligar sig. Innebär detta ett klart avståndstagande från den öppning som utredningen föreslår, vilket i förlängningen skulle kunna innebära att vi får en vidareexport av krigsmateriel som innehåller svenska komponenter till länder som Israel, Egypten, Saudiarabien och Irak?

Fru talman! Det är glädjande att det är så många organisationer som får delta i remissarbetet kring utredningen, eftersom detta är frågor som är oerhört aktuella. Det är många som har deltagit i debatten. Detta är en fråga där Sverige hittills har haft som princip att inte ha vidareexport på det sätt som sägs i utredningen. Detta är viktigt, eftersom signaler skickas till krigsmaterielindustrin. Man ser där en krympande marknad och måste hitta nya vägar för att klara sin överlevnad. Vi står inför en strukturomvandling inom försvarsindustrin. Ger man sådana signaler som utredningen ger kan industrin påbörja ett arbete som kan leda åt det hållet. Det är därför bra att ministern har talat om detta och gjort en markering.

Fru talman! Det som ministern nu säger stämmer. Men det finns också en risk när det svenska försvarets behov av krigsmateriel minskar. Då minskar också utrymmet för den svenska krigsmaterielindustrin. Från krigsmaterielindustrins sida ser man gärna, för sin egen överlevnads skull, liberaliserade regler vad gäller vapensamarbete med utländska vapenindustrier. Det är helt naturligt. Det är därför som jag har ställt den här frågan. Jag anser inte att man skall tillåta den svenska vapenindustrin att överleva på det sättet. I sådana fall får man snarare välja en väg som innebär att en del av den svenska krigsmaterielindustrin slås ut. Annars kan vi ställas inför en situation med sådana oönskade effekter som att det finns vapensystem med en stor andel svenska komponenter som exporteras till Irak eller Egypten.

Fru talman! Elisabeth Fleetwood har frågat när jag avser förelägga riksdagen förslag till lagändring med den inriktningen att handikappade och gamla skall kunna tillförsäkras rätt till servicebostad i annan kommun än hemkommunen. I den av regeringen i maj 1988 inrättade äldredelegationens uppdrag ingick att ange former för hur äldre och handikappade personer som har behov av särskilda boendeoch vårdformer skall kunna flytta till en annan kommun eller landstingskommun. Landstingsförbundets styrelse beslöt i november 1988 att rekommendera landstingen att medverka när en långtidssjuk patient önskar vård i ett annat landsting än hemlandstinget. Svenska kommunförbundets styrelse beslöt i maj 1989 att rekommendera kommunerna att positivt verka för att äldre personer och personer med handikapp skall ges möjlighet att erhålla servicebostad i annan kommun än hemkommunen. Äldredelegationen anförde i sin rapport att frågan om den enskildes rätt att kunna flytta till långvårdsplats eller servicebostad i annan kommun bör kunna få en tillfredsställande lösning genom de av förbunden utfärdade rekommendationerna. Regeringen gör samma bedömning som äldredelegationen i den framlagda propositionen om ledningsansvaret inom den offentliga hälsooch sjukvården m.m. där bl.a. denna fråga behandlas. De utfärdade rekommendationerna svarar väl mot de önskemål som riksdagen ställt upp, och regeringen utgår från att landstingen och kommunerna följer rekommendationerna. Det är dock viktigt att följa upp och utvärdera utfallet av dessa rekommendationer. Detta kommer att bli en uppgift för socialstyrelsen. Om en sådan uppföljning visar att rekommendationerna inte fått avsedd effekt, bör särskild lagstiftning övervägas.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood säger att hon är förvånad, men jag är i så fall lika förvånad över hennes kommentar. Faktum är ju att riksdagens framställningar — som har varit fler än en, det medger jag — nu har villfarits genom att både Landstingsförbundet och Kommunförbundet har utfärdat dessa rekommendationer. Regeringen har också gjort alldeles klart att vi, om detta inte fungerar på frivillighetens grund, måste överväga lagstiftning. I den äldredelegation där jag var ordförande satt också en representant för moderata samlingspartiet, och vi var helt överens om att detta var den väg man nu skulle pröva. Vi byggde naturligtvis då på att riksdagen klart och tydligt uttalat att vi i första hand skall försöka lösa detta på frivillighetens grund. Att det ”i första hand ” skall ske på frivillig väg betyder ju att också riksdagen har haft en smula skepsis inför att detta verkligen kan klaras via frivilliga åtaganden. Detta är emellertid vad vi nu prövar, och det är också viktigt att få saken prövad. Det är också därför jag nu säger att socialstyrelsen skall utvärdera detta. Man skall komma ihåg att det var i november 1989 som Landstingsförbundet utfärdade sin rekommendation. Den har alltså för landstingens del gällt endast i ett år, och för kommunerna har rekommendationerna endast verkat ett halvår. Man behöver litet längre tid för att kunna se vad som blir resultatet. Fru talman! Jag vill till sist i detta inlägg säga att jag är lika angelägen som Elisabeth Fleetwood om att vi får en lösning på problemet. Det är enligt min mening en mänsklig rättighet för äldre människor med anknytning till en annan kommun än den de bor i, att de skall ha möjlighet att flytta närmare sina anhöriga och på så sätt i varje fall få uppleva den gemenskap som en sådan förändring kan ge upphov till.

Fru talman! Om det hade varit riksdagens mening att en rekommendation inte fungerar borde riksdagen inte ha gjort en beställning till regeringen som gick ut på att i första hand lösa detta på frivillighetens grund. Frivilligheten här består just i att inte lagstifta, och då är rekommendationer den väg man kan följa. Vi har nu expedierat denna riksdagens önskan. Det skedde under hösten 1988 och våren 1989. Det är samtidigt bra att det även i riksdagen finns en smula otålighet i denna fråga. Det är viktigt att detta nu blir en rättighet för våra gamla och för människor med handikapp. Det allra viktigaste nu är väl att vi ser till att det blir tryck i denna fråga och att kommuner och landsting verkligen lever upp till de rekommendationer som finns. Annars blir lösningen, fru talman, att vi måste lagstifta fram denna rättighet.

Fru talman! Hans Leghammar har frågat mig om uppgifterna i massmedia om att regeringen överväger att ge abolition till dem som kan vara ansvariga för olagliga ”buggningar” i bl.a. Ebbe Carlsson-affären är riktiga. Mitt svar på frågan är att det för dagen inte är aktuellt med något beslut om abolition för de personer som Hans Leghammar avser. Det är allt jag har att säga i denna sak för närvarande.
Fru talman! I svaret står att det för dagen inte är aktuellt med någon abolition. Jag skulle vilja ställa en principiell fråga om abolition för denna typ av brott. En del av de misstänkta brott vi här talar om har varit av stort allmänt intresse och ställts under en konstitutionell granskning av riksdagens konstitutionsutskott. Konstitutionsutskottet avvaktar nu fortsatt granskning i avvaktan på domstolförhandlingarna. Skulle inte en sådan abolition omöjliggöra den granskning som KU har att utföra? Och skulle inte regeringen därmed stoppa den granskningen? Hur kan ministern garantera den grundlagsskyddade rätten till fri opinionsbildning om regeringen ger abolition i sådana här fall?

Fru talman! Per-Ola Eriksson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att olika förslag från regeringen om lagar och reformer med inriktning på näringslivet skall åtföljas av en värdering av konsekvenserna för småföretagen. Frågan har ställts mot bakgrund av att EG-kommissionen har beslutat att alla lagförslag som kommissionen lämnar skall åtföljas av en värdering av konsekvenserna för småföretagen. Utvärderingar av olika utredningsförslags konsekvenser för skilda samhällsgrupper och för näringslivet sker i varje stadium i det utredningsoch beredningsarbete som föregår ett lagförslag eller annat förslag från regeringen. Således ställs sedan länge ett allmänt krav på kommittéer att dessa i sitt arbete analyserar utredningsförslagens effekter på olika grupper. Kraven på sådana utvärderingar kan också vid behov preciseras i regeringens direktiv för resp. kommittés arbete. När en kommitté fullföljt sitt uppdrag remissbehandlas utredningsförslagen. Genom remissförfarandet får näringslivet möjligheter att ge underlag för bedömningar av ett förslags konsekvenser. I beredningen av utredningsförslag inom regeringskansliet har varje departement ett ansvar för att konsekvensbedömningar görs innan förslag till ny lagstiftning eller annan reglering läggs fram. Genom gemensam beredning inom regeringskansliet kan därvid olika aspekter belysas, bl.a. då effekterna för olika delar av näringslivet. Slutligen vill jag nämna att myndigheterna i enlighet med begränsningsförordningen åläggs att göra konsekvensutredningar innan de utfärdar nya regler. Med hänvisning till vad jag nu redovisat vill jag hävda att vi redan har ett system som i princip motsvarar den beredningsordning som, enligt vad jag inhämtat, gäller inom EG-kommissionen i fråga om utvärderingar av olika reglers effekter på näringslivet. Det bör härvid också framhållas att regelförenklingsfrågorna sedan flera år tillbaka ägnats särskild uppmärksamhet i regeringens arbete.
Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. I slutet av svaret försöker industriministern påvisa att den hanteringsordning som regeringen har när det gäller statliga regler i princip motsvarar den inom EG. Jag är inte beredd att till fullo instämma på den punkten. Många av de regler vi fortfarande har — det gäller skattelagstiftningen, hela arbetsrättslagstiftningen och hela regelsystemet i många andra sammanhang — är i stor utsträckning anpassade till de stora företagen. Det är min bestämda uppfattning att det behövs en mer uttalad vilja och en policy från regeringens sida att samtliga lagförslag, reformer och förordningar som beslutas antingen av riksdagen eller av statliga myndigheter i större utsträckning måste anpassas till de små företagen. De stora företagen har alltid lättare att tränga in i och föra ut hanteringen av regler och förordningar. De klarar byråkratin och krånglet, medan de mindre företagen inte tillnärmelsevis har samma resurser. Här behöver man fortsätta att arbeta vidare med avregleringsarbetet.
Fru talman! Som jag framhöll i mitt svar har dessa frågor sedan flera år ägnats uppmärksamhet i regeringens arbete. I slutet av 1983 tillsatte regeringen en särskild arbetsgrupp, den s.k. normgruppen, för att gå igenom sådana regler som onödigtvis fördyrar näringslivets verksamhet. Denna grupps uppdrag var tidsbegränsat, och genom ett beslut förra året inordnades normgruppens verksamhet i industridepartementets ordinarie organisation, när frågorna ges en fortsatt hög prioritet. Avsikten är att regelförändringar som föreslås framdeles skall prövas från utgångspunkten hur de påverkar förutsättningarna för de för framtiden så betydelsefulla småföretagen. Jag vill påpeka att i den näringspolitiska proposition som framlades inför riksdagen i början av mars månad fanns det en ”kappa”, där vi skriver vad vi särskilt skall arbeta med under tiden fram till nästa år, då det blir dags att lägga fram en ny näringspolitisk proposition. I vårt arbete ingår bl.a. att vi skall ägna särskild uppmärksamhet åt regelsystemen och de små företagen. Det är ett arbete som pågår och som förhoppningsvis skall leda fram till en rad åtgärder, som kan vidtas i början av nästa år.
Fru talman! Industriministern säger att man har ägnat detta stor uppmärksamhet dels inom regeringskansliet, dels inom denna normgrupp som har funnits. Även om man enligt industriministerns uppfattning har ägnat detta stor uppmärksamhet, har ju inte resultatet varit särskilt lysande. Det ligger långt ifrån de krav som man kan ställa. Jag är medveten om skrivningen i den näringspolitiska propositionen. Jag har även i inledningen till min fråga hänvisat till denna. Jag ställde min fråga mot bakgrund av att den ambition som finns i den näringspolitiska propositionen visserligen är ett steg på vägen men att man borde ha tagit ytterligare ett steg. Jag anser också att det är angeläget att industriministern tillkallar en parla mentariskt sammansatt grupp som på mycket kort tid skulle gå igenom alla de regler och förordningar som i dag vållar problem för småföretagen. Som jag nämnde tidigare hör delar av skattelagstiftningen — redovisningssystem, redovisning till olika myndigheter och även arbetslöshetslagstiftning — hemma i detta sammanhang.
Fru talman! Det förhåller sig ju inte så, att det inte görs någonting på detta område. Jag vill påpeka att hela den skattereform som vi nu föreslår riksdagen innebär väsentliga förändringar och förenklingar också för småföretagen. Jag tror inte att detta skall byråkratiseras med nya grupper. Vi i departementet kan tillsammans med näringslivets och småföretagens organisationer arbeta med dessa frågor och sedan återkomma under det kommande året till de punkter där det finns anledning att göra någonting.
Fru talman! Jag har inte påstått att det inte görs någonting. Det kan dock göras betydligt mer. Industriministern hänvisade till det förslag om ny skattelagstiftning som nu ligger på riksdagens bord. Det är klart att det är ett steg i rätt riktning, men i fråga om de konsekvenser som detta får för småföretagen, jämfört med konsekvenserna för de stora företagen, finns mycket övrigt att önska. Nu skall vi i dag inte diskutera skatter, men mycket i det skatteförslag från regeringen som skall behandlas — motionstiden går ut om någon vecka — är inte precis ägnat att ge småföretagen det där riktiga lyftet som vi från centerns sida har efterlyst. Jag utgår i varje fall ifrån att riksdagen får möjlighet att göra korrigeringar på den punkten. Det är viktigt att inte bara regeringen i sitt arbete, utan även statliga myndigheter, länsstyrelser, industriverket osv., anpassar sina regler och förordningar till småföretagens förutsättningar och behov.

Fru talman! Marianne Andersson har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att på samma sätt som i Danmark ställa om energianvändningssystemet för en förbättrad miljö. Jag vill först erinra om att en arbetsgrupp inom det socialdemokratiska partiet i torsdags presenterade en rapport om energipolitiken. När det gäller energihushållningen föreslås att hushållningspotentialen tas till vara genom prisstyrande åtgärder och stimulanser. I dag pågår arbetet med det elhushållningsprogram som regeringen före slog och riksdagen godkände år 1988. Ytterligare åtgärder kan vara aktuella om elanvändningen skall kunna begränsas så att kraftutbyggnaden kan hållas på en rimlig nivå från miljösynpunkt. Åtgärderna bör inte begränsas till elhushållning. Även hushållning med bränslen har stor betydelse för att energisystemets miljöpåverkan skall kunna begränsas. Från svenska regeringens sida följer och diskuterar vi den här typen av frågor i det nordiska samarbetet. Regeringen kommer i den energipolitiska proposition som föreläggs riksdagen hösten 1990 att närmare redovisa vilka åtgärder — för såväl energitillförsel som användning — som bör vidtas. Statsministern har i en interpellationsdebatt nyligen aviserat att han inom kort kommer att inbjuda riksdagens partier till överläggningar inför det kommande energipolitiska beslutet. I dessa överläggningar kommer frågan om energianvändningen att spela en viktig roll.